Herr talman! Det blir en fråga om bedömning att avgöra vad som är att betrakta som vidareutbildning inom eget yrkesområde — med de många gränsfall som vi där kan se och som Bonnie Bernström gav exempel på. Och när det gäller bedömningsfrågor är det nödvändigt att styrningen sker inom de tillämpande myndigheterna. Det som är aktuellt just nu gäller riksförsäkringsverket, och tillämpningen av riksförsäkringsverkets riktlinjer när det gäller vidareutbildning inom eget yrkesområde har blivit alltmer generös. Men jag vill gärna hålla med Bonnie Bernström om att det är mycket olyckligt om man — som i det fall som Bonnie Bernström relaterade — får en felaktig upplysning om vad som blir de ekonomiska förutsättningarna för en utbildning som man redan har startat. Därför är det en självklarhet att vi måste arbeta så att man begränsar de här oklarheterna. För det första måste naturligtvis de informationer som lämnas från försäkringskassan till den som ställer en fråga vara så fullödiga som möjligt. För det andra måste den som ställer en fråga till försäkringskassan också i sin tur ge så bred upplysning om de förhållanden som utgör förutsättningarna att man kan bringa klarhet i vad situationen gäller. Det finns stora variationer i utbildningssituationen, och skulle vi gå ut och ge mycket detaljerade riktlinjer i detta avseende tror jag att det snarast skulle bli till förfång för dem som ändå inte kommer att innefattas av de detaljerade riktlinjerna. Min uppfattning är i stället den att man skall ha generösa regler för vad som är att betrakta som eget yrkesområde. Det är väl närmast självklart att en utbildning för befordran inom eget yrke skall betraktas som ett mycket positivt inslag i utbildningssituationen. F. ö. vill vi genom studiestödsutredningens arbete få just den här frågan om de studerandes försäkringsskydd belyst i alla avseenden. Jag förutsätter att man i detta utredningsarbete också tar in sådana saker som frågor om vilken typ av utbildning som skall räknas med när det gäller berättigande till studiestöd för de kategorier som vi nu talar om.
Herr talman! Det finns alltså vissa riktlinjer i dag, som man använder när man skall bedöma om en utbildning faller inom eget yrkesområde. Och man måste ha tumregler. Annars kan inte de enskilda försäkringskassorna klara något ärende alls. Bl. a. finns den regeln att en lärare som undervisar i ett ämne men inte har utbildning som ger behörighet och som sedan vidareutbildar sig för att få behörighet får behålla sin sjukpenning. Nu har socialministern gett en annan riktlinje, som jag tycker var mycket positiv, nämligen att man skall vara generös vid tillämpningen av reglerna för sjukpenningplacering vad gäller utbildning för befordran inom ett företag. Det är också ett urvalskriterium, som man kan ge försäkringstagaren upplysning om. Socialministern hänvisar till att försäkringskassorna måste kunna informera försäkringstagarna, och det måste de förvisso kunna göra, men försäkringskassorna måste då få information någonstans ifrån om hur de skall informera och vad de skall informera om. Därför menar jag att man måste göra riktlinjerna bättre, för att försäkringskassorna i sin tur skall kunna ge en bättre information till försäkringstagarna.
Herr talman! Jag vill understryka att praxis i vårt land när det gäller tillämpningen av de lagar som vi stiftar här i riksdagen är att de egentligen inte får sin slutliga utformning förrän man har prövat olika mål, som blir avgörande för handläggningen i försäkringskassorna utöver de allmänna riktlinjer som är givna. Ju fler sådana ärenden som blir prövade, desto större blir också möjligheterna för försäkringskassorna att göra sina bedömningar. Jag vill också understryka vad jag har sagt i mitt interpellationssvar, om att riksförsäkringsverket också har den här frågan under ständig prövning för att bringa så stor klarhet som det någonsin är möjligt i de enskilda fallen, så att ingen skall behöva sväva i tvivelsmål om vilka rättigheter man har.
Herr talman! Jag är ganska nöjd med vad socialministern nu har sagt. Det första svaret gav mig inte något vidare besked, men nu tycker jag att det börjar ordna upp sig. Socialministern hänvisar till att man skall se generöst på befordran inom företaget; det strider visserligen mot den praxis som försäkringskassorna har tillämpat ute på fältet. Jag utgår emellertid från att riksförsäkringsverket nu tar fasta på vad socialministern har sagt och sänder ut information om det till försäkringskassorna.

Herr talman! Gabriel Romanus har frågat mig om det åligger radiooch TV-företagen att i förväg informera tillfälligt anlitade producenter om radiolagens innebörd och vikten av att respektera radionämndens uttalanden och att avstå från att anlita sådana personer som ej vill följa gällande regler. Av radiolagen följer att vart och ett av programföretagen i SR-koncernen ensamt bestämmer vilka program företaget skall sända. Som villkor för denna rätt har programföretaget i sitt avtal med staten förbundit sig att följa radiolagens och avtalets villkor. Bland dessa ingår krav på opartiskhet och saklighet. Radionämnden har till uppgift att övervaka att programföretagen utövar sin ensamrätt till rundradiosändningar opartiskt och sakligt och i övrigt i enlighet med avtalens riktlinjer. Efterlevnad av radiolagens och avtalens bestämmelser och respekt för 113 radionämndens uttalanden är grundläggande förutsättningar för den organisation av rundradioverksamheten som regering och riksdag lagt fast. I radiolagen och avtalen finns inga närmare anvisningar om hur företagen skall bete sig för att uppfylla dessa krav. Självklart måste dock personer som deltar i programproduktionen vara medvetna om vilka förutsättningar som gäller för denna och vara beredda att respektera gällande programregler.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Det ger ett klart besked till alla dem som är engagerade i radiooch TV-verksamhet och alla oss andra som följer den verksamheten som tittare och lyssnare. Utgångspunkten för frågan var programmet Jerusalem — stad utan gräns, som sändes på juldagen. Programmets sakinnehåll skall jag inte gå in på här. Det kan bli tillfälle att återkomma till det i andra sammanhang. Det kan räcka med att konstatera att programmet innebar det klaraste brottet på länge mot de programregler som gäller. Där sägs, som utbildningsministern påpekar i sitt svar, att programmen skall vara opartiska och sakliga. Det här var ett av de mest partiska och osakliga program som jag kan minnas. Radionämndens utslag var också mycket klart. Det var naturligtvis omdömeslöst av TV 2 att anlita en person som är känd för en fanatisk inställning till den svåra Mellanösternkonflikten för att producera ett program om Jerusalem för att sändas på juldagen. Och det var ännu mer omdömeslöst att låta sända programmet med den utformning som det fick. Jag utgår från att det här radionämndsärendet kommer att leda till en allvarlig självprövning inom Sveriges Radio, framför allt inom TV 2. Det har framgått av massmedia att den som inte ägnar sig åt någon självprövning är producenten Sigbert Axelson. Han säger enligt Expressen: ”Enligt min mening är radionämnden en kuriös samling och det kvittar egentligen vad radionämnden sagt.” Det uttalandet har inte dementerats. Det vore häpnadsväckande, om det kom från någon annan person. I svaret på min fråga klargör utbildningsministern att det är självklart att personer som deltar i programproduktionen måste vara medvetna om vilka förutsättningar som gäller för den och vara beredda att respektera gällande programregler. Radion har alltså skyldighet att förvissa sig om att de som anlitas som producenter vet vad som gäller och är beredda att respektera reglerna. Vad som är programreglernas innebörd avgörs i stor utsträckning av radionämndens utslag, och de kan inte överklagas. Den som har den uppfattningen om radionämnden som jag nyss citerade kan självfallet inte, mot bakgrund av det svar utbildningsministern här har lämnat, anlitas som producent i radio och TV. Jag ber än en gång att få tacka för det klara beskedet i svaret.

Herr talman! Gunnar Olsson har frågat mig om inte regeringen har för avsikt att under våren lägga fram någon proposition om ökad sjukgymnastutbildning och i så fall om skälen härtill. Det är riktigt att regeringen inte avser att lägga fram någon proposition om sjukgymnastutbildningen under våren. Något sådant har inte heller utlovats i årets budgetproposition. Vad det nu gäller är att snarast möjligt förverkliga de krav på en snabb utbyggnad av sjukgymnastutbildningen som statsmakterna redan tidigare har gett uttryck åt. Arbetet inom regeringskansliet inriktas därför på att ge berörda myndigheter m.fl. de planeringsförutsättningar som behövs för att åstadkomma en utbyggnad. Det är ett tidskrävande arbete med många inblandade parter. Jag räknar dock med att uppdrag skall kunna ges myndigheterna inom kort. Riksdagen kommer naturligtvis att fortlöpande hållas underrättad om utvecklingen på detta område.

Herr talman! Först vill jag tacka utbildningsministern för detta svar. När vi i januari i år tog del av regeringens propositionsförteckning tändes för många sjukvårdshuvudmän ute i landet ett litet hopp. Här aviserades nämligen att en proposition om dimensionering beträffande sjukgymnastutbildningen skulle komma att avlämnas i mars eller senare. Detta skulle ske samtidigt med en proposition beträffande behovet av utbildning av tandvårdspersonal. Den senare propositionen kom, men den utlovade propositionen om sjukgymnastutbildningen uteblev. Enligt de uppgifter jag i dag inhämtat från Landstingsförbundet var regeringen överens med förbundet om att en proposition skulle komma. Men så strandade det hela, tydligen beroende på att man från vissa organisationer — och framför allt läkarna — inte ville medverka till en breddad utbildning på detta område. Jag frågade mig efter samtalet med Landstingsförbundet: Skall vi egentligen tolerera att man från Läkarförbundet skall få avgöra om en proposition skall läggas fram eller inte i en för vården så utomordentligt viktig fråga som denna? Utsikterna till samarbete med läkarna för att få till stånd en ökad utbildningskapacitet tycks för dagen vara mycket små, enligt vad jag erfarit, och detta bedömer vi ute i den offentliga sjukvården som ytterst allvarligt. Här måste nu regeringen gå in, därför att det är staten som har det övergripande ansvaret för vårdutbildning just på denna nivå. På Landstingsförbundet säger man i dag att man inte tror sig att inom överskådlig tid kunna påräkna en utbildningskapacitet som räcker för det 115 stora behov som finns ute i landet. Landstingen har i vissa fall helt enkelt avstått från att inrätta sjukgymnasttjänster, därför att man på förhand vet att man inte får några sökande. Till detta är bara att tillägga, att i alla landsting prioriterar vi f. n. en utbyggnad av långtidsvården, och det är framför allt där vi behöver sjukgymnaster. Min fråga till utbildningsministern blir därför: Är det riktigt att det framför allt är Läkarförbundet som har bromsat och att det är detta som har gjort att vi nu inte får den utlovade propositionen?
Herr talman! Gunnar Olsson är inte alldeles fel underrättad vad det gäller denna fråga. Vi har därför valt att försöka gå en annan väg för att åstadkomma det resultat som jag tror att både Gunnar Olsson och jag åsyftar. Det kommer inom en inte alltför avlägsen framtid att lämnas ytterligare meddelanden i denna sak.

Herr talman! Jag hade nog på känn att uppgifterna från Landstingsförbundet var riktiga — detta har statsrådet nu bekräftat. Därför är den här saken av allt att döma allvarligare än jag trodde när jag ställde min fråga. På Landstingsförbundet är man helt enkelt upprörd över att den utlovade propositionen lagts åt sidan. Man överväger inom styrelsen att protestera mot att det går till på det här sättet. Skall Sveriges läkarförbund få avgöra om regeringen skall lägga fram sina utlovade propositioner eller inte? Skall det bli så här i fortsättningen eller är detta ett olycksfall i arbetet?
Herr talman! Som jag antydde är det min avsikt att återkomma till frågan för att föra den närmare en lösning. Jag hoppas självfallet att det skall kunna ske på ett sådant sätt att de fackliga organisationerna om möjligt är införstådda med lösningen.
Herr talman! Det har under årens lopp stått statsråd av olika partifärg i den här talarstolen och utlovat en breddning av sjukgymnastutbildningen. Alla som jobbar med sjukvård ute i landet vet att detta är en flaskhals i svensk sjukvård. Får jag ta det som statsrådet nu sade som ett löfte om att det kommer en proposition — tydligen inte under våren men i varje fall till hösten — så att vi kan få en breddad utbildning och i någon mån tillgodose det enorma behov som kommer att uppstå ute i landet när långvården nu byggs ut. Kan vi få en försäkran om det?
Herr talman! Jag vågar inte utlova någon tidpunkt för en proposition, men jag kommer däremot, som jag sade, inom en ganska nära framtid att kunna ge besked om hur vi skall förfara i den här frågan för att komma vidare. Jag Nr 120 har sagt i mitt svar att jag skall underrätta riksdagen om de åtgärderna.
Herr talman! Hans Alsén har frågat mig dels vilka åtgärder regeringen vidtagit i anledning av riksdagens ställningstagande till motionen 1977/ 78:1530, dels vilka planer jag har för att åstadkomma en långsiktig lösning av de problem som är förknippade med vård och underhåll av de Linnéanska minnesmärkena i Uppsala. Sedan frågan om vården av de Linnéanska minnesmärkena i Uppsala behandlades i riksdagen år 1978 — dels i anledning av en av herr Alsén ställd fråga, dels i anledning av den i interpellationen nämnda motionen — har följande hänt. Statens förhandlingsnämnd har fått i uppdrag att föra förhandlingar med Uppsala kommun och Svenska Linnésällskapet om finansieringen m.m. av den botaniska trädgården i Uppsala samt Linnéträdgården och Linnés Hammarby. Ien till uppdraget fogad promemoria har dragits upp följande riktlinjer för förhandlingarna. Den botaniska trädgården, Linnéträdgården och Linnés Hammarby bör organisatoriskt betraktas som en inrättning vid universitetet, vilken under universitetsstyrelsen leds av en särskild styrelse. Om man inte kommer överens om annat vid förhandlingarna bör universitetet besluta om sammansättning av styrelse och organisationen i övrigt. Det ekonomiska ansvaret m.m. för verksamheten åvilar universitetets styrelse. Berörda intressenter bör bidraga till finansieringen av verksamheten. Enligt vad jag inhämtat har företrädare för förhandlingsnämnden haft kontakt med företrädare för bl.a. universitetet och kommunen. Något resultat av överläggningarna i form av avtal föreligger emellertid ännu inte. Vidare har jag inhämtat att ett fortlöpande underhåll skett av de kulturhistoriska byggnaderna. Jag anser att den redovisning som jag nu lämnat ger ett svar på såväl vilka åtgärder som vidtagits i anledning av riksdagens ställningstagande till motionen 1977/78:1530 som en antydan om vilka planer jag har för att åstadkomma en långsiktig lösning på de problem som är förknippade med vård och underhåll av de Linnéanska minnesmärkena i Uppsala. I avvaktan på resultatet av förhandlingarna är jag inte beredd att mera ingående diskutera nämnda planer.
Herr talman! Jag vill först tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Det här är ju andra gången som vi talas vid här i kammaren om Linnéminnena i Uppsala. Förra gången, för drygt två år sedan, pekade jag på en rad problem. Tyvärr måste jag konstatera att flertalet av dessa problem alltjämt kvarstår och oroar. Därför har jag återkommit interpellationsvägen. Jag noterar med glädje att statsrådet har bemödat sig att svara på mina två frågor, det är värt uppskattning. Men jag vill göra vissa erinringar och kommentarer samt ställa några kompletterande frågor. Låt mig först konstatera att centralbyråkratins kvarnar mal långsamt. Jag vet inte vad de drivs med för slags energi. Så särskilt väl utvecklat kan det knappast vara. I svaret tas i första hand den formella aspekten upp, detta att få till stånd ett avtal. Jag är medveten om att det är en viktig del, men det finns ett antal direkt akuta problem som det brådskar att finna lösningar på. Jag tycker att statsrådet alltför lättvindigt gick förbi detta. Visserligen sägs det i svaret: ”Vidare har jag inhämtat att ett fortlöpande underhåll skett av de kulturhistoriska byggnaderna.” Det är nog riktigt. Jag vill gärna säga att personer som jag talat med och som arbetar med de här frågorna i Uppsala är angenämt berörda av byggnadsstyrelsens aktiviteter i dessa sammanhang. Däremot -— det har jag antytt tidigare men vill gärna återkomma till det — finns det vissa underhållsfrågor av annan karaktär, framför allt driftkostnadsfrågor, som det är angeläget att lösa snart. Då jag tycker att arbetet att åstadkomma ett avtal har tagit väl lång tid vill jag fråga statsrådet, och det är alltså min första kompletterande fråga: Är statsrådet beredd att försöka påskynda förhandlingarna i detta avseende? Statsrådet säger sedan till slut i sitt svar: ”I avvaktan på resultatet av förhandlingarna är jag inte beredd att mera ingående diskutera nämnda planer.” Men jag dristar mig ändå, med tanke på det akuta tillstånd som råder på vissa områden, att i viss mån resonera vidare. Då vill jag börja med Linnéträdgården. Jag konstaterar att den faktiskt är hotad. Den på platsen ansvarige, med all rätt kallad örtagårdsmästare, gör en insats långt utöver vad som är rimligt att begära av en tjänsteman. Man måste konstatera att det inte finns medel att på ett anständigt sätt sköta denna anläggning, vilket jag tycker är både bedrövligt och beklämmande. Sedan till andra akuta frågor. Jag tycker att problemen har uttryckts enkelt och pregnant i konsistoriets vid Uppsala universitet anslagsframställning för budgetåret 1981/82. Därför tar jag mig friheten att ur konsistoriets framställning citera vissa avsnitt som berör just Linnéminnena i Uppsala. Konsistoriet konstaterar inledningsvis att Linnés Hammarby år 1977 besöktes av 25 000 personer och jubileumsåret 1978, alltså vid 200-årsminnet av Linnés bortgång, av 60000 personer. Antalet besök vid Linnés Hammarby är alltså mycket stort. Längre fram i anslagsframställningen står bl.a. följande: ”Tavvaktan på beslut om hur Linnéminnena i Uppsala skall förvaltas anser sig konsistoriet böra redovisa vilka arbeten som snarast måste sättas igång för att omistliga värden på Linnés Hammarby skall kunna räddas. Kostnaderna är svåra att bedöma, men ett försök att uppskatta storleksordningen, som gjordes inför förra årets anslagsframställning, gav vid handen att en engångsinsats på ca 425 000 kronor krävdes för en första renovering av hotade inre inventarier samt för helt nödvändiga skyddsarbeten i parken —-=-—. I dagens penningvärde torde summan ligga ca 50 000 kronor högre. Konsistoriet vill poängtera att medel för detta restaurationsarbete bör anslås så snart ske kan och utan att man inväntar ett ev avtal med Uppsala kommun om delat ansvar för stiftelsen.” Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet. Jag har svårt att tro det med ledning av interpellationssvaret, men mot bakgrund av det resonemang som konsistoriet för, och de påpekanden som görs om de akuta problemen, vill jag ändå fråga: Finns det några förutsättningar att åstadkomma de här nödvändiga, skyndsamma insatserna för att få en tillfredsställande lösning av de problem vid Linnés Hammarby som är nämnda här?

Förhandlingarna pågår för närvarande, men något resultat av dem har inte redovisats.” Det bekräftar vad statsrådet säger. ”Konsistoriet vill kraftigt understryka vikten av att hithörande frågor snabbt får en tillfredsställande lösning. De nämnda objekten representerar betydande historiskt-kulturella värden samtidigt som de är turistattraktioner av hög rang, inte minst om man betraktar dem i internationellt perspektiv. I avvaktan på resultaten av utredningsarbetena, med den ovisshet och medelsbrist som alltid finns under en sådan period av väntan, har en viss återhållsamhet i aktiviteten blivit nödvändig. En ytterligare komplikation i sammanhanget är att Uppsala kommun under de senaste budgetåren kraftigt minskat sitt bidrag till driften av Linnéträdgården, för vilken staden och universitetet tidigare tillsköt lika stora medelsbelopp. Det är enligt konsistoriets uppfattning naturligt att man söker en lösning som innebär att de olika intressenterna dels blir representerade i ett framtida ledningsorgan för de botaniska trädgårdarna, dels får delta i finansieringen av verksamheten. Om det, av en eller annan orsak, skulle visa sig omöjligt att gå fram på den vägen, är det oundgängligen nödvändigt att statsmakterna snabbt tar ställning till verksamhetens omfång och inriktning samt, i enlighet därmed, ställer erforderliga resurser till förfogande.

Herr talman! Liksom Hans Alsén har jag tillgång till universitetes anslagsäskanden för budgetåret 1981/82. När det gäller Linnés Hammarby räknar universitetet med ca 475 000 kr. för en första renovering m.m. av främst inventarier. Vi vet alla att restaurering av kulturföremål oftast är relativt dyrbar och att medlen för detta är starkt begränsade. Jag kan naturligtvis inte utlova någon särskild medelsanvisning för det här ändamålet — det finns dessutom inte någon framställning till regeringen — men jag vill trots detta nämna att lotterimedelsfonden tidigare har tagits i anspråk för delkostnader för likartade «investeringar. Vad gäller de kulturhistoriska byggnaderna på Linnés Hammarby är Hans Alsén och jag överens om att underhållet inte är eftersatt. Inte heller har naturligtvis förhandlingarna mellan stat och kommun påverkat underhållet. Under åren 1978-1979 har byggnadsstyrelsen gjort en invändig renovering av byggnaderna. I samråd med riksantikvarieämbetet och med anlitande av konservator har tapeterna renoverats och lagats, och man har installerat en anordning för att reglera luftfuktigheten i syfte att förbättra miljön för inventarier. Situationen för Linnéträdgården inger bekymmer. Det gäller, som Hans Alsén påpekade, driften av trädgården. Underhåll av de kulturhistoriska byggnaderna här görs också kontinuerligt av byggnadsstyrelsen. fr.o.m. den 1 januari i år får universitetet ensamt svara för denna kostnad, som enligt uppgift är i storleksordningen 260 000 kr. Hans Alsén påpekade att Uppsala kommun de närmast föregående åren beviljat anslag på mellan 75 000 och 150 000 kr. per år. Det sistnämnda beloppet — 150 000 kr. — avsåg jubileumsåret 1978, då man gjorde en extra satsning på trädgården. Universitetet, som år 1978 övertog ansvaret för driften av trädgården från Linnésällskapet, har för både innevarande och nästa budgetår räknat med bidrag från kommunen och därför i sin budget bara satt av i stort sett halva driftkostnaden. Trots vissa inskränkningar i driften visar trädgården till följd av uteblivet bidrag från kommunen redan för innevarande budgetår ett stort underskott. Jag vill uttala den bestämda förhoppningen att förhandlingarna mellan staten och kommunen skall ge ett gott resultat, och det i sådan tid att någon Nu krävs det god vilja från både staten och Uppsala kommun. Tisdagen den
Herr talman! Vi konstaterar, när statsrådet nu kompletterar sitt interpellationssvar, att han är väl insatt i frågorna och de lokala problemen och efter vad jag kan höra också väl införstådd med att det behövs insatser från såväl statens som kommunens sida. Jag beklagar att statsrådet inte kunde ge ens någon antydan om sina möjligheter och sin vilja att påskynda förhandlingarna, som ändå har en fundamental betydelse i detta sammanhang. Det vore värdefullt att få någon synpunkt på det. Jag noterar att statsrådet själv pekade på möjligheten att skaffa vissa medelsanvisningar — om jag förstod rätt — via lotterimedelsfonden. Jag har då anledning att knyta förhoppningar till att i varje fall en viss möjlighet finns att finansiering av nödvändiga restaureringsarbeten kan ske via lotterimedelsfonden. Slutligen tar jag fasta på det som statsrådet säger, att här måste alla känna ett ansvar, i första hand — när vi talas vid här i kammaren —staten, men jämväl också kommunen. Jag hoppas att vi kanske tillsammans kan få vederbörande att förstå nödvändigheten av just kommunala insatser. Med den majoritet som råder i Uppsala kommun kanske statsrådet har de bästa förutsättningarna att övertyga de kommunala företrädarna om lämpligheten av att ställa upp i detta sammanhang.
Herr talman! Jag glömde svara på Hans Alséns första fråga. Jag skall göra vad jag kan för att påskynda förhandlingarna. Dock är det min uppfattning att Hans Alsén genom att ställa frågan själv har bidragit till att påskynda dessa.
Herr talman! Statsrådet Wikström och jag är tydligen överens om att det är angeläget att förhandlingsarbetet bedrivs skyndsamt, så att ett resultat kan komma fram. Jag ber att få understryka tacket till kulturministern i sammanhanget.

Herr talman! Siri Häggmark har frågat kommunikationsministern vilka åtgärder han avser att vidta i syfte att hjälpa den företagsamhet som nu drabbas av extraordinära transportkostnader som en följd av brokatastrofen vid Almöbron. Frågan har överlämnats till mig. Jag vill börja med att hänvisa till den utförliga behandling som frågan om Almöbrokatastrofen fick här i kammaren i samband med att kommunikationsministern besvarade ett antal interpellationer och frågor i ärendet. Därvid framkom bl.a. att arbetet med en ny bro bedrivs med sikte på att en sådan kan vara klar att tas i bruk under år 1982. Enligt vad jag har erfarit beräknas byggnadsarbetena för bron kunna påbörjas senast efter semesterperioden i sommar, vilket innebär att bron kan stå färdig före sommaren 1982. Under mellantiden är det för den berörda företagsamheten enligt min mening av avgörande betydelse att en godtagbar färjetrafik bedrivs. För att uppnå detta har staten vidtagit olika åtgärder. Vägverket har hittills satt in tre färjor i den provisoriska färjeleden Almön-Stenungsön. En fjärde färja kommer att sättas in till sommaren. Bussar och lastbilar har ett särskilt körfält till färjan. Detta innebär att man för varje tur lastar så många bussar och lastbilar som färjan får ta. Vägförvaltningen har observerat trafiken vid färjeleden under ett dygn. Därvid kunde konstateras att ca 40 90 av lastbilarna kom med första färjan, ca 40 96 med den andra och resterande 20 20 med den tredje färjan. Det kan noteras att överskeppningstiden är 25 minuter och turtätheten 20 minuter. Förutom den provisoriska färjeled som har inrättats mellan Almön och Stenungsön går tre färjor i leden Svanesund-Kolhättan, där den tidigare inskränkningen av det tillåtna axelresp. boggietrycket nu har upphävts. Kostnaderna för ersättningstrafiken fram till dess att en ny bro tas i bruk har beräknats till I milj.kr. per månad. Staten bidrar således med avsevärda insatser för att få transporterna att fungera på ett sätt som efter omständigheterna kan anses godtagbart. Jag vill även framhålla att regeringen har uppdragit åt transportrådet att i samråd med berörda myndigheter och kommuner utreda förutsättningarna för ersättningstrafik med personbåt. Utredningen, som skall bedrivas skyndsamt, har att särskilt behandla huvudmannaskapsfrågor samt de ekonomiska konsekvenserna och finansieringen av en eventuell personbåtstrafik. Förhandlingar i denna fråga pågår f. n., varför det är för tidigt att uttala sig om vilket resultatet kommer att bli. Ett fortsatt beredningsarbete när det gäller konsekvenserna av broraset pågår inom regeringskansliet i nära kontakt med de berörda kommuner Jag vill slutligen nämna att regeringen senare kommer att pröva frågan om ekonomiskt stöd till kommunerna efter särskild ansökan om extra skatteutjämningsbidrag.

Herr talman! Jag får tacka budgetministern för svaret på min fråga. Men jag måste faktiskt erkänna att jag hade förväntat mig något ytterligare av substans i svaret. Man kan säga att de redovisade åtgärderna huvudsakligen redan har vidtagits, även om den fjärde färjan kommer att sättas in till sommaren. Som en parentes vill jag säga att vi då även har att ta hänsyn till ökningen av trafiken under sommaren nere på västkusten. Vad jag har tagit upp här är följderna för näringslivet av den inträffade katastrofen. Det har på många olika sätt framförts att denna katastrof — som jag verkligen vill betona är en katastrof — fått följder inte bara för öarna Tjörn, Orust och Stenungsund utan också drabbar en stor del av västkusten. Näringslivet på Tjörn och på Orust har alltså drabbats, men det gäller även de företag på fastlandet som har kunder på dessa öar och har baserat sin verksamhet, sin ekonomi och hela sin konkurrenssituation på att det skulle finnas fasta förbindelser mellan fastlandet och öarna. Vi är nu rädda för den sysselsättningsminskning, försämrade soliditet och likviditet samt minskade framtida konkurrensförmåga som blir troliga effekter på näringslivet efter katastrofen. Vi har på Tjörn, om vi nu tar Tjörn som ett exempel, ett näringsliv där ungefär 46 90 av befolkningen är beroende av arbeten utanför ön. Siffran för Orust är ungefär 37 20. Näringslivet i området är baserat på ett stort företag som sysselsätter 200 personer och förekomsten av stora åkerier. Även om vi är tacksamma för att de här insatserna har gjorts, tycker vi nog att det är viktigt att vi kan få ett direkt stöd av budgetministern i form av ett katastrofanslag till det näringsliv som har drabbats. Min fråga är: Ämnar budgetministern överväga möjligheterna att lämna ett direkt stöd till de företag som har drabbats?
Herr talman! Som framgår av slutet av mitt svar pågår det ett fortsatt beredningsarbete inom regeringskansliet, och i det arbetet har vi en nära kontakt med de berörda kommunerna. De har haft flera samtal med representanter för regeringskansliet och också gjort framställningar om stöd i olika former. Vi är väl medvetna om de problem som finns i regionen och har i första hand satsat på att få en ny bro så snart som möjligt och att under väntetiden upprätthålla en godtagbar trafik. I andra avseenden finns inte färdiga lösningar som man omedelbart kan använda sig av i situationer av det här slaget. Det pågår ett allmänt utredningsarbete som skall ge oss underlag för att hantera liknande situationer — det gäller situationer som vi i och för sig inte hoppas skall inträffa men som likväl kan komma att göra det — men det utredningsarbetet 123 är inte färdigt ännu. I denna konkreta fråga måste vi därför försöka komma fram till hyggliga lösningar, men jag kan för dagen inte säga mera än att vi har nära kontakter med de berörda kommunerna. Vi skall inom kort ha ytterligare samtal med kommunerna för att försöka komma fram till lösningar.
Herr talman! Jag får tacka herr budgetministern för detta. Jag har observerat det som budgetministern skriver i sitt svar om de extra skatteutjämningsbidragen, men jag tog med avsikt inte upp detta i mitt första inlägg här. Låt mig dock ge ett mycket jordnära exempel i det här sammanhanget. Det är hämtat från vår konservindustri på Klädesholmen, och siffrorna i det är framtagna för tiden mellan den 18 januari och den 18 mars. Under den perioden ökade transportkostnaderna för 75 000 lådor sill med 3 kr. per låda, alltså totalt 225 000 kr. Fyra leveranser silltunnor i veckan kostade per leverans 530 kr. extra, vilket gör 17 000 kr. för den här perioden. För uttransporter av den färdiga produkten blir beloppet, om vi räknar med en merkostnad på 530 kr. per lastbil och 15 lastbilar per vecka, 63 600 kr. För att ta ett annat exempel kan jag nämna det företag på Tjörn som sysselsätter 200 människor och alltså har en omfattande verksamhet. Det företaget har under samma period, alltså mellan den 18 januari och den 18 mars, haft en kostnadsökning på 977 000 kr. Mot bakgrund av dessa exempel vill jag fråga budgetministern: Finns det inga möjligheter att här gå in med ett transportstöd? Det är ju viktigt att vi när bron blir färdig om två år har ett näringsliv som fungerar. Det är helt enkelt viktigt att näringslivet inte tappar kunder, för det rör sig om en sårbar bransch. Det är därför jag har ställt den här frågan, och det är därför jag har velat redovisa dessa siffror.
Herr talman! Det finns som jag sade inga färdiga lösningar, eftersom de gällande reglerna för transporstöd är avsedda för andra siuationer, situationer där det rör sig om väsentligt större avstånd än vad det här gäller. Vi måste alltså finna nya regler som är möjliga att hantera och som är avgränsningsbara. Det är där som vi i nära kontakt med de berörda kommunerna överväger vilka lösningar som är tänkbara. I första hand har vi alltså — jag vill än en gång betona det— satsat på att snabbast möjligt lösa frågan om en ny bro och att under väntetiden på ett godtagbart sätt lösa trafikfrågorna. Arbetet med de andra problemen i sammanhanget fortsätter i nära kontakt med kommunerna. Under den tid då dessa samtal pågår kan jag inte i kammaren lämna några färdiga recept på hur de problemen skall lösas.
Herr talman! Jag förstår mycket väl budgetministerns dilemma, och jag är också väl medveten om det ekonomiska läget i vårt land. Som budgetministern så riktigt anmärkte skall en katastrof av detta slag inte inträffa, men nu har den gjort det. Och verkningarna av den, inte bara ekonomiskt utan även fysiskt och psykiskt, har accentuerats under den senaste tiden, trots de hjälpåtgärder som har satts in — de tre färjorna, löftet om en fjärde färja och om båttrafik. Jag hade ändå — det vill jag upprepa — önskat att transportrådet hade fått ytterligare direktiv än att bara i samråd med berörda myndigheter och kommuner utreda förutsättningarna för ersättningstrafiken. Jag ämnar därför återkomma till transportstödet. Jag tackar än en gång för svaret, och jag utgår från att kommunikationerna med berörda kommuner fortsätter.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att inte taxeringsvärden som överstiger marknadsvärdet åsätts vissa fastigheter vid fastighetstaxeringen 1981. I frågan anges att enligt uppgifter baserade på provtaxeringar kommer riktvärdena för åkermark i vissa områden att överstiga vederbörande lantbruksnämnds accepterade maximala saluvärde, reducerat med 32,5 46. Det ligger i sakens natur att det vid fastighetstaxeringen måste finnas regler som styr taxeringen. Hit hör bl.a. värdetidpunkt och taxeringsvärdenivå. Vid den allmänna fastighetstaxeringen år 1981 skall enligt huvudregeln det genomsnittliga prisläget under år 1979 vara avgörande. Med hänsyn bl.a. till att införandet av den nya jordförvärvslagen medförde en viss osäkerhet beträffande prisutvecklingen för jordbruksfastigheter, bestämdes värdetidpunkten för dessa fastigheter till år 1978. Under riksdagsbehandlingen beaktades osäkerheten i erlagda prisers representativitet ytterligare. Taxeringsvärdenivån för dessa fastigheter bestämdes till 67,5 26 av marknadsvärdet mot 75 Zo för övriga typer av fastigheter. Vad gäller det problem Bo Lundgren pekat på vill jag nämna följande. Några definitiva riktvärden för åker är inte fastställda ännu. De preliminära riktvärden som används vid provtaxeringen kommer att justeras så att de svarar mot 67,5 Ze av 1978 års prisnivå. Detta arbete pågår f. n. och skall vara avslutat till utställningsförfarandet i maj månad detta år. De nya taxeringsvärdena kommer enligt vad jag inhämtat inte att överstiga de värden som lantbruksnämnderna godkänner. Det kan emellertid hända att det marknadsvärde för åkermark som kommer att ligga till grund för taxeringen kommer att överstiga lantbruksnämndernas värden. Enligt min mening är emellertid några särskilda åtgärder från min sida inte påkallade. Jag vill först påpeka att lantbruksnämnderna kan frångå de angivna värdena. Någon fast praxis har ännu inte heller hunnit utbildas i fråga om vilka värden som kan godkännas vid tillståndsprövning. Den bristande överensstämmelse vid värdesättningen som kan komma att föreligga vid fastighetstaxeringen och sistnämnda prövningsförfarande skall inte överdrivas. De lägre värden som kan godtas av lantbruksnämnderna för åkermark inom vissa områden bör ses i samband med att lantbruksnämnderna kan godta högre värden på vissa andra tillgångsslag. Det väsentliga är i stället totala fastighetsvärdet och som jag nyss nämnde kommer, såvitt nu kan bedömas, taxeringsvärdet inte att överstiga de värden som lantbruksnämnderna kan godkänna.

Herr talman! Jag vill svara att vi väldigt noga följer utvecklingen och det provtaxeringsarbete som nu pågår. Jag har noterat en del siffror i massmedia som har sett dramatiska ut och vill därför peka just på innebörden av förslagen i propositionen och av riksdagsbeslutet. När processen är färdig tror jag att det kommer att visa sig att taxeringsvärdena ligger där riksdagen menade att de borde ligga. Men än en gång: Vi följer utvecklingen noga. Jag tror inte att det f. n. finns skäl till ytterligare åtgärder från min sida. Skulle utvecklingen bli en annan är jag självfallet beredd att verka för att riksdagsbeslutets anda och innehåll skall bli det som präglar det slutliga taxeringsresultatet.

Herr talman! I det ekonomiska paket som regeringen presenterade den 27 mars 1980 i syfte att underlätta avtalsrörelsen finns bl.a. förslag om hyresstopp. Christer Nilsson har frågat mig om jag vill redogöra för det praktiska innehållet i ett hyresstopp. Inledningsvis vill jag understryka att vad som förekommit är att regeringen har förklarat sig beredd att föreslå riksdagen att bl.a. införa ett hyresstopp, om arbetsmarknadens parter träffar avtal på i stort sett oförändrade villkor. Det är alltså ännu inte klart att det kommer att bli något hyresstopp, och en eventuell proposition till riksdagen kommer att beslutas först senare under våren. Vad man vill uppnå med ett hyresstopp är att låsa hyrorna vid den nivå som de hade vid en viss tidpunkt. Detta kan ske genom att man i en särskild lag förbjuder hyresvärdar att under tiden intill årets slut ta ut högre hyra än den som gällde exempelvis före den 1 maj 1980. I likhet med vad som gäller vid prisstopp bör undantag kunna meddelas från ett eventuellt hyresstopp, om synnerliga skäl föreligger, t.ex. om det inträffar en kraftig oljeprishöjning. Ett sådant undantag får sannolikt ges formen av en generell höjning av utgående hyror. Avsikten är att ett eventuellt hyresstopp skall omfatta både bostäder och lokaler.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. I det ekonomiska paket regeringen presenterade i slutet av mars för att underlätta avtalsrörelsen fanns bl.a. förslag om hyresstopp för 1980. Ett hyresstopp får emellertid mycket begränsade effekter, eftersom hyrorna redan är fastställda för huvuddelen av landets lägenheter. De enda hyreshöjningar som tillåts under avtalstiden är sådana som orsakas av ökade bränslekostnader, men här gäller tydligen inte prisoch hyresstoppet. hyresstoppet framstår alltmer som ett försök att dölja problemen på hyresmarknaden. Samma dag som det ekonomiska paketet presenterades ställde sig den borgerliga majoriteten i civilutskottet bakom regeringsförslag som ökar hyrorna nästa år. Några dagar senare — den 1 april — kom nya hyreshöjningar, orsakade av stigande oljepriser och regeringens nya energiskatter. Nu kan vi också läsa i tidningarna att regeringen överväger att höja räntan för de statliga bostadslånen. För de bostäder där hyrorna höjs den 1 juli och den 1 okwober innebär regeringsförslaget hyresstopp. Men kompenseras inte bostadsföretagen för ökade kostnader innebär hyresstoppet bara att reparationer och underhåll försämras eller att hyreshöjningarna skjuts upp några månader. Det är mot den här bakgrunden inte konstigt att dets.k. hyresstoppet mött hård kritik. Mert Kubu i DN kallar regeringsförslaget ett politiskt rävspel. I hyresgäströrelsens tidning Vår Bostad kallas hyresstoppet en betydelselös skenaffär. Herr talman! Sanningen är, som SABO nyligen påpekat, att regeringen Fälldin står för en politik som kommer att leda till kraftiga hyreshöjningar 1981. Låt mig ta några exempel. Underhållslånen försvinner utan att ersättas av något liknande. Hyresförlustlånen tas bort. Amorteringstiden för bottenlånen har avkortats. De höjda taxeringsvärdena kan komma att slå igenom nästa år. Herr talman! Hyresstoppet tycks vara en skenåtgärd som bara gäller en mindre del av landets bostäder, om det alls förverkligas. Vad som nu behövs är en politik som dämpar hyreskraven inför 1981.
Herr talman! Jag har inte hört att någon har påstått att ett hyresstopp isolerat skulle innebära några särskilt stora fördelar. Det måste ses i hela det sammanhang där det har presenterats, nämligen i regeringens ekonomiska paket, med skattereduktion, med prisstopp, med indragning av vinster i företagen, osv. Osv. Man måste ju se till de effekter som bl.a. prisstoppet har i samband med hyresstoppet. Christer Nilsson säger att den enda effekt hyresstoppet får är att reparationer och underhåll försämras, men det är under förutsättning av att kostnadsökningen i företagen fortgår medan hyrorna ligger stilla. Vad vi vill komma åt är hela priskarusellen. I den mån man kan stoppa upp kostnadsutvecklingen i företagen och därpå lägga ett hyresstopp får det ju effekt både hos hyresgästerna och hos bostadsföretagen. På tal om skenaffär och annat liknande skulle jag ha velat höra kommentarerna, om vi inte hade tagit med hyresstopp men i övrigt lagt fram det ekonomiska paketet. Då tror jag att vi hade fått väsentligt hårdare kritik. Det är svårt att beräkna hur många hyresstoppet omfattar, men det torde röra sig om minst 300 000 hushåll i landet som får bättre regler under återstoden av året. Därtill kommer också ett antal lokaler, kontor, butiker och annat sådant.
Herr talman! Det är knappast meningsfullt att fortsätta debatten. Regeringen vet ju inte om det blir något hyresstopp, och om tanken på hyresstopp kommer att förverkligas blir effekterna mycket små; det har framgått av det svar som bostadsministern har lämnat. Någon kompensation för ökade oljekostnader kommer det inte att bli. Jag vill fästa bostadsministerns uppmärksamhet på vad Sven Jansson, VD i SABO, nyligen har sagt, nämligen att regeringens bostadspolitik gör höstens hyreskrav rekordhöga. En politik som håller tillbaka dessa hyreshöjningskrav skulle underlätta avtalsrörelsen. Det hade varit en bättre och riktigare åtgärd. Hyresstopp i en situation där hyrorna redan är satta för 80 96 av landets lägenheter är knappast meningsfullt. Hur många lägenheter gäller hyresstoppet? Det rör sig kanske om 300 000 lägenheter, men det avser hyreshöjningar som träder i kraft den 1 juli och den 1 oktober, och då är det kanske bara fråga om 100 000 årslägenheter. Jag tycker mig märka att bostadsministern i dag försöker tona ner löftet om ett hyresstopp. Tidigare har man gjort ett stort nummer av hyresstoppet, och bostadsministern har t.o.m. sagt att hyresgäströrelsen med utgångspunkt i hyresstoppet kunde begära nya hyresförhandlingar för 1980. På den punkten var det inte någon på bostadsmarknaden som, tog bostadsministern på allvar.
Herr talman! Det är inte jag och inte regeringen som har gjort ett stort nummer av hyresstoppet. Vad vi har lagt fram är ett sammanhållet ekonomiskt paket för att underlätta lönerörelsen. Det är andra som har gått ut och fört debatten om hyresstoppet isolerat och inte tagit med de övriga effekterna. Det viktiga är att vi försöker få stopp på priskarusellen, och det ger en positiv effekt även för dem som redan har fått sina hyreshöjningar för 1980 genomförda inför de hyresförhandlingar som skall till för 1981, eftersom man då kan ligga på en kostnadsmässigt lägre nivå än man eljest skulle göra.
Herr talman! Jag har svårt att se något meningsfullt i att införa ett hyresstopp för ett begränsat antal av landets lägenheter samtidigt som man för en bostadsoch hyrespolitik i övrigt som kraftigt ökar hyrorna och andra bostadskostnader nästa år. Jag finner ingen logik i ett sådant handlande.

Herr talman! Dagens första överläggning gäller bl.a. riksdagens arbetsformer. Regeringsformens 1 kap. 1§ säger bl.a. att den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett parlamentariskt statsskick. Parlament och parlamentarism är ord som härrör ur det latinska ordet för samtal, och parlament är en församling som i ordnade former överlägger om ärenden av vikt för samhället. Det svenska parlamentet har en talman och 349 ledamöter. Av dessa deltar just nu 40 i överläggningen. Riksdagsordningens 4 kap. 11 § 2 mom. föreskriver att utskott normalt inte får sammanträda under pågående kammarplenum. Detta stadgande är rimligtvis avsett att göra det möjligt för riksdagsledamöterna att kunna delta i plenum. Många, både inom och utom riksdagen, tycks mena att detta stadgande är till för att riksdagsledamöterna skall kunna hålla andra sammanträden i stället eller — med radion på — syssla med viktigare ting på sina rum. En förutsättning — om än inte den enda — för att kunna delta i den parlamentariska överläggningen är emellertid att man är närvarande och kan begära ordet. Arbetsrum är en fin tillgång, men kan kanske njutas till övermått. Jag ställde för några år sedan frågan om det svenska parlamentet håller på att förvandlas till ett ämbetsverk med 349 flitiga byråsekreterare. Risken att så kan ske blir kanske större ju fler av riksdagsmännen som — efter vad det sagts — är offentliganställda och tar med sig tjänsterummens vanor även hit. Vi kan måhända behöva tala något mera om riksdagens arbetsformer. Detta, herr talman, var en suck ur ett kvalt bröst, men det var inte detta jag hade i tankarna när jag i går antecknade mig för ett anförande. Det var i stället en motion, som har föranlett ett särskilt yttrande av konstitutionsut skottets moderata ledamöter och som jag nu vill belysa — för ledamöterna i kammaren, för ”radiolyssnarna” och för våra väljare, nuvarande och blivande, på läktaren. I höstens finansdebatt liksom i motion 1979/80:764 har jag gjort mig till talesman för uppfattningen att riksdagen vid sin prövning av förslag till större och mera långsiktiga åtgärder — vare sig de kommer från regeringen i propositioner eller från motionärer i riksdagen — borde ha bättre möjligheter än f. n. att granska de sannolika långsiktiga konsekvenserna av förslagen. En sådan granskning skulle underlättas, om det till riksdagens förfogande stode organ som hade utvecklat metoder för och hade erfarenhet av kvalificerade framtidsbedömningar. I min motion föreslog jag att talmanskonferensen borde pröva möjligheten att i detta syfte inrätta ett riksdagens konsekvensinstitut. Därmed avsåg jag inte nödvändigtvis ett nytt, separat riksdagsorgan, utan åtminstone till en början mera en utredningsorganisation, kanske knuten till upplysningstjänsten men inriktad på saklig framtidsbedömning av de sannolika effekterna av föreslagna nya projekt — och kanhända även av avveckling av redan befintliga. Utskottet har å ena sidan anslutit sig till min uppfattning om behovet av konsekvensanalys, men å den andra tyckt sig finna att allt är bra som det är och därför avstyrkt motionens hemställan. Detta ställningstagande har föranlett utskottets moderata företrädare att foga ett särskilt yttrande till betänkandet. Om talmannen det tillåter, vill jag med några ord ytterligare kommentera detta. Utskottet framhåller att utskotten kan belysa ärendena, bl.a. genom att inhämta upplysningar från expertis utanför riksdagen. Man hänvisar också till upplysningstjänsten, till de resurser ett utökat partigruppstöd kan mobilisera och till den förbättrade kontakten mellan riksdagens revisorer och utskotten. I övrigt hänvisar utskottet till kommittéväsendets möjligheter och till regeringens ansvar att inför riksdagen redovisa långtidseffekterna av framlagda förslag. Det framgår också bl.a. av konstitutionsutskottets granskningsbetänkande 1977 att det är en uppgift för ekonomidepartementet att ”bedöma de samhällsekonomiska effekterna av olika beslutade och planerade åtgärder samt att klarlägga åtgärdernas konsekvenser för övergripande samhällsekonomiska mål”. Att så inte alltid sker framgår av en motion av ett förutvarande statsråd till årets riksmöte — motion 1979/80:71 av Ingegerd Troedsson m.fl. — i vilken det om socialtjänstförslaget sägs att ”de samhällsekonomiska konsekvenserna är så kortfattat berörda att ett erforderligt beslutsunderlag inte kan anses föreligga. — —- Propositionen bör därför skyndsamt kompletteras i dessa avseenden.” Alldeles nyligen har budgetministern, statsrådet Mundebo, sett sig föranlåten att instruera samtliga kommittéer och särskilda utredare att visa hur kostnadskrävande förslag skall kunna finansieras, och detta i vad avser icke blott statsverket utan också kommuner och enskilda. Det är en ödets ironi att regeringen intar denna ståndpunkt samtidigt som konstitutionsutskottet — i god tro — avstyrker en motion av Tage Adolfsson i samma ärende, i det betänkande vi nu diskuterar. Det förefaller mig uppenbart att ett medvetande om att varje större beslut måste bedömas inte minst mot bakgrunden av dess framtidseffekter, trots allt, börjar kunna spåras. För egen del hade jag hoppats att man inom framtidsstudiesekretariatet skulle ha kunnat utveckla en till de konkreta politiska problemen kopplad konsekvensanalys, men sekretariatets verksamhet på senare år har blivit alltmera spekulativ och allt mindre stringent, och det har väl kanske varit i känslan av dess minskande användbarhet som riksdagen vid förra riksmötet lämpade över det till forskningsrådsnämnden. De förhoppningar som Kerstin Anér och Anders Wijkman fäst vid att knyta detta organ till riksdagen blev inte infriade. Enligt min och övriga moderata utskottsrepresentanters mening kvarstår dock ett behov av en mera systematisk konsekvensanalys till riksdagens eget förfogande, om inte granskningen av propositioner och motioner av större vikt skall riskera att framför allt bli formell och alltför närsynt inriktad på nuläget. Det är gott och väl att man på senare tid har satt i gång s.k. uppföljningsstudier sedan beslut väl har tagits, men det hade kanske inte skadat om en del av dessa resurser kunnat tas i bruk redan före beslutet i form av en bättre analys av reformers sannolika följder på längre sikt. Nu har vi i vårt särskilda yttrande avstått från att hålla fast vid en institutionell form — eller snarare benämning — för dylik verksamhet. Vi har i stället pekat på möjligheten för riksdagen själv, dess talmanskonferens eller dess utskott att ta för vana att i samhällsfrågor av större vikt regelmässigt göra en bedömning av de sannolika konsekvenserna på längre sikt av de förslag som utskotten i sina betänkanden föreslår riksdagen att anta. En motsvarande praxis finns, efter vad jag erfarit, i det amerikanska representanthuset. Att en sådan konsekvensanalys görs är viktigt. Hur den kommer till stånd behöver det inte beslutas om; erfarenheten får fälla utslaget. Det är min förhoppning att även andra ledamöter av denna kammare, som vill att riksdagen skall väl fullgöra sin ledande uppgift inom ramen för vår nya författning — vårt nya statsskick, om uttrycket tillåts — skall visa sig angelägna att förse riksdagen med de verktyg den behöver, inte bara i form utan lika mycket i sak.

Herr talman! Det råder i dag en stor och befogad oro över den svenska statens budgetunderskott. Samtidigt skall svenska staten använda vid pass 400 milj.kr. till att ersätta ett fullt fungerande riksdagshus med ett annat riksdagshus, som i några avseenden kan komma att fungera bättre men i andra helt säkert kommer att fungera sämre. Jag tror att många människor uppfattar detta som ett stötande slöseri, och jag tillhör faktiskt dem som gör det. Liksom den allra största delen av folkpartiets riksdagsgrupp röstade jag 1978 emot beslutet om återflyttning, och jag tycker fortfarande att återflyttningen är onödig. Riksdagens aktuella och framtida rumsbehov hade lätt kunnat tillfredsställas på ett mycket enklare och billigare sätt. Vi hade t.ex. kunnat köpa några fastigheter väster om Drottninggatan, slagit en bro över gatan och därmed fått ett utmärkt, sammanhängande och koncentrerat komplex med avsevärt kortare avstånd än vad vi får i den långdragna kombination av fyra byggnader som nu växer fram på Helgeandsholmen och i Gamla stan. Beslutet om återflyttning var och är oklokt, men det är fattat och får därför respekteras. Vad saken nu gäller är att detta beslut genomförs på ett vettigt sätt och att resultatet blir det bästa möjliga. Det är då två väsentliga omständigheter som har tillkommit sedan 1977. Först och främst har vi fått en överhettning på byggarbetsmarknaden i Stockholmsregionen. Det fattas 2 000 byggnadsarbetare, och objekt för omkring 1 miljard kronor har t. v. fått skjutas på framtiden. Om den andra etappen av riksdagshusbygget nu skall sättas i gång får ett tiotal andra väsentliga projekt vänta — utbildningsanstalter, ämbetsverk, museer och en vårdcentral. Eftersom riksdagen knappast kan påstås ha ett särskilt akut behov av de lokaler som nu skall byggas, kan det inte vara rimligt att vi försöker tränga oss före i kön. Det är det ena motivet för uppskov. Det andra motivet är att lokalprogrammet faktiskt tycks behöva en rätt grundlig bearbetning. Man behöver bara tänka på vilka förändringar som skett i riksdagens arbetsformer och i riksdagsmännens arbetsuppgifter under 1960-talet och 1970-talet för att inse att stora förändringar säkert också förestår under de närmaste decennierna. Riksdagen har enligt den nya regeringsformen en mycket starkare ställning än den hade enligt den gamla. Säkert kommer riksdagen i framtiden i mycket större utsträckning än hittills att utöva sin kontrollmakt. Oppositionen har ett mycket större behov av utredningsresurser än man anade 1975 — häromåret sades det att socialdemokraterna hade 40 anställda på sitt kansli och sin utredningsavdelning. Riksdagsmännens behov av bistånd med utredningar och utskrifter kommer säkert att öka. För min del tror jag också att kammarens arbetsformer kommer att förändras väsentligt. Ta kammardebatterna, som inte ens journalisterna gitter lyssna till — skall vi fortsätta med alla dessa ledsamma högläsningar i en stor och nästan tom kammare? Skall vi fortsätta att springa benen av oss till voteringar stup i kvarten? De närmast parodiska vetenskapliga undersökningar som gjordes häromåret av de folkvaldas beräknade gångoch springhastighet i det nya riksdagshuset är ett indicium på hur statiskt man har gått till väga när man formulerat det nya lokalprogrammet. Man har i alltför stor utsträckning låtit sig fångas av de regler och den praxis som redan i dag har börjat ifrågasättas och som säkert kommer att visa sig vara helt överspelade om fem tio år. Vi riskerar att flytta in i ett riksdagshus som redan från första dagen är hopplöst omodernt. Det räcker därför inte med de mindre justeringar i lokalprogrammet som efter hand har genomförts. Vad vi behöver är tid för en grundligare översyn kopplad till en genomgripande prövning av politikens framtida arbetsvillkor. Ett uppskov med den andra etappen ger oss chansen till en sådan översyn. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1, och jag yrkar också bifall till reservation 3, som Torkel Lindahl senare skall tala om. Låt mig så till sist bemöta en invändning som framförts i utskottet mot ett uppskov av den andra etappen. Man har sagt att riksdagen inte skall leka ställföreträdande länsarbetsnämnd — att bedöma turordningen för olika byggen i Stockholmstrakten är inte en fråga för riksdagen. Det låter kanske bestickande. Men nu förhöll det sig faktiskt så. enligt dagspressen. att länsarbetsnämnden i första vändan gav en låg prioritet åt riksdagsbygget, och först efter framstötar från riksdagen och byggnadsstyrelsen gav man efter och sköt en rad andra projekt på framtiden. Då vill jag fråga: Om inte riksdagen själv kan ange hur brådskande det är med det här bygget, vem skall då kunna göra det? Att länsarbetsnämnden i Stockholm darrar litet på manschetten inför landets högsta beslutande organ är kanske begripligt. Men då får riksdagen själv ta sitt ansvar och visa återhållsamhet — det kan inte i varje läge vara så, att just riksdagens intressen går före alla andra. Två goda skäl talar alltså för att vi nu väntar litet med den andra etappen. Stöd reservation 1!

Herr talman! Då riksdagen i slutet av 1960-talet lyckades ena sig om enkammarreformen stod det klart att enkammarriksdagen inte skulle kunna arbeta inom det gamla riksdagshuset, som ju var byggt för tvåkammarsystemet. Med kansliresurser för partigrupperna och med rum för ledamöterna var det redan förut dåligt ordnat i det gamla riksdagshuset. Det stod därför klart att en enkammarriksdag måste få ett nytt hus för sin verksamhet. Det nya huset — som vi nu är i — vid Sergels torg var från början avsett som ett provisorium för en relativt lång övergångstid, och det blev därför — som vi nu alla vet efter snart tio riksdagar här — ett väldigt funktionellt provisorium. Det blev så funktionellt att nästan halva riksdagen år 1975 övervägde om det inte kunde finnas skäl för att man stannade kvar för gott vid Sergels torg. Så blev det nu inte. År 1975 fattades principbeslut om återflyttning till Helgeandsholmen, och den 8 mars 1978 — således för drygt två år sedan — fattade riksdagen definitivt beslut både om en återflyttning och om utformningen av riksdagens nya lokaler. Hela tiden har det dock funnits en betydande minoritet som inte velat godtaga en återflyttning på de föreliggande grunderna. Till den gruppen har vpk-arna sällat sig. Vi har hela tiden hävdat att det borde ha gått bra för riksdagen att stanna kvar vid Sergels torg och att byggnaderna på Helgeandsholmen kunde användas för andra ändamål. Det skulle, har vi menat, också bli billigare. Den meningen står vi fortfarande kvar vid.

Det kan synas egendomligt att vi, över två år efter riksdagens definitiva beslut, fortfarande för fram detta krav. Men som det redogörs för i utskottets betänkande har arbetet med iordningställande av lokaler för riksdagen på Helgeandsholmen fördröjts. Först i maj i år är det tänkt att byggnadsarbe Nr 121 tena skall sätta i gång på bred front. Som vi ser det finns fortfarande möjligheten att riksdagen kan dra sig ur projektet på Helgeandsholmen. Vi har hela tiden hänvisat till att utredningsarbetet varit riktat mot återflyttningsalternativet och att inte någon riktigt jämförbar utredning av alternativet kvarstannande vid Sergels torg har gjorts. Därför vill vi upphäva beslutet från 1978 om flyttning. Våra skäl är att alternativet att stanna kvar vid Sergels torg inte har utretts likvärdigt, att det på sannolika skäl kan antas bli väsentligt dyrare att göra de tilltänkta byggnadsarbetena på Helgeandsholmen och att det inte övertygande har visats att funktionen där skulle bli bättre än vad den är nu. Om riksdagen emellertid inte skulle vara beredd att upphäva sitt beslut från 1978, förordar vi i andra hand att byggnationen på Helgeandsholmen senareläggs i tiden och att alternativet att stanna kvar ytterligare utreds. Vi är därför beredda att i andra hand stödja reservation 1 till utskottets betänkande, som ju kräver senareläggande av flyttningen till Helgeandsholmen. I reservationen påtalas, mot bakgrund av det rådande statsfinansiella läget, de kostnadsstegringar som inträffat. Vidare påtalas att ett byggande nu skulle kunna tvinga fram senareläggande av andra angelägna byggen inom Stockholmsområdet. Det är synpunkter som vi tycker att man måste ta hänsyn till. Vi finner nämligen inte en snabb återflyttning angelägen —om den nu ändå måste göras i enlighet med riksdagens beslut. Herr talman! Med det anförda yrkar jag således bifall till motionen 1979/80:463.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har i det nu behandlade betänkandet samlat förslag som rör budgeten för riksdagen och till riksdagen knutna organ samt en rad motioner, som på ett eller annat sätt har med riksdagens arbete att göra. Vad helt allmänt gäller arbetsformerna i riksdagen återstår förvisso mycket att göra för att vi skall få en mer tillfredsställande ordning till stånd. Jag har vid flera tillfällen tidigare motionerat om detta och utförligt talat om det här i kammaren, och jag skall inte med anledning av det här betänkandet nu ta upp någon ny allmän debatt. Den nya grundlagskommittén, som påbörjat sin verksamhet, kommer i vissa avseenden att behandla frågor som rör riksdagens arbete. Vidare har inom konstitutionsutskottet tillkallats en arbetsgrupp, som har i uppgift att försöka komma fram till förbättringar i riksdagsrutinen. Det blir således anledning att återkomma. Vid behandlingen av en del av de många motioner som innesluts i utskottsbetänkandet hänvisar utskottet till det arbete som således är på gång. På de flesta punkter är utskottet enigt i sina ställningstaganden, och jag skall inte närmare uppehålla mig vid dessa. I ett par fall har utskottet helt eller delvis biträtt motionsyrkanden, vilket kan vara värt att notera. I det ena fallet gäller det en begränsning av det tryck som rutinmässigt delas ut till riksdagsledamöterna, och i det andra gäller det att skapa bättre möjligheter 21 även för landsortspressen att följa kammardebatterna. Som framgått av de tidigare talarnas inlägg här föreligger det dock oenighet i några frågor. Den viktigaste av dessa gäller återflyttningen till Helgeandsholmen, som såväl Daniel Tarschys som Per Israelsson har berört. För egen del hade jag trott att denna fråga nu var avklarad. Riksdagen har ju vid upprepade tillfällen med stor majoritet beslutat att återflyttning skall ske, och arbetet har redan påbörjats. Men vänsterpartiet kommunisterna har i en partimotion, som Per Israelsson här yrkat bifall till, krävt att de tidigare besluten skall upphävas, och folkpartirepresentanterna i utskottet har — närmast med anledning av denna motion, eftersom det inte förekommer någon fp-motion — i en reservation yrkat att riksdagen skall besluta om ett uppskov på obestämd tid med byggnadsprojektet. Något beslut om att avbryta återflyttningen vill reservanterna dock inte förorda. Vad som rent konkret skulle hända om riksdagen följde reservanterna är svårt att ha någon bestämd uppfattning om, och det framgick inte heller av Daniel Tarschys anförande. Det vill reservanterna helt generöst överlåta åt riksdagens förvaltningsstyrelse att besluta om. Att det skulle bli en ganska besvärlig historia är dock uppenbart. Det är ju mycket som redan är i gång. Reservanterna anför i reservationen den beräknade kostnadsökningen som ett skäl för uppskov. Kostnadsökningen är måttlig. Vi har ju dess värre haft en viss inflation i vårt land. Men bortsett från detta är det svårt att föreställa sig att ombyggnaden skulle bli billigare om projektet nu lades ner för att tas upp igen om ett, två eller tre år eller vilken tidrymd som nu än kan ha föresvävat reservanterna. All sannolikhet talar för att det tvärtom skulle bli mycket dyrare. Vad gäller arbetsmarknadssituationen så vet vi ju inte hur den är om något eller några år. Den kan vara precis lika besvärlig som nu. Länsarbetsnämnden har ju f. ö. redan sagt ja till ombyggnaden. Vad gäller lokalprogrammet, som Daniel Tarschys kom in på, har detta gåtts igenom i olika omgångar inför tidigare beslut. Det finns således gott om utrymme för en expansion. Däremot är det svårt att se hur en expansion skulle kunna klaras i de lokaler som riksdagen nu disponerar. Utskottsmajoriteten har inte funnit anledning att vare sig förorda att tidigare beslut upphävs eller rekommendera något uppskov. Arbetet bör således drivas vidare med sikte på att om möjligt klara av återflyttningen hösten 1983. Den andra reservationen, som moderaterna i utskottet står för, gäller ceremonierna vid riksdagsöppnandet. De moderatmotioner som är anledningen till reservationen kräver återgång till vad som gällde tidigare. Reservationen är försiktigare, nästan underdånigt hövisk i sin formulering. Reservanterna vill sålunda att riksdagen skall ställa sig bakom ett uttalande att det vore ”önskvärt om talmannen ville överväga att i huvudsak återgå till tidigare ceremoniel vid riksmötets öppnande och förlägga huvuddelen av ceremonierna till rikssalen”. Liksom vad gällde den tidigare berörda reservationen är jag osäker om vad som skulle bli effekten om denna reservation bifölls. Reservanterna kräver inte någon ny ordning eller rättare sagt återgång till den gamla. Man vill inte ens ålägga talmannen att överväga en annan ordning. Man säger enbart att det vore önskvärt om han gjorde det. Talmannen är således fri att låta bli, även om reservationen biträds. Men om han nu i sin kammare skulle biträda denna modesta vädjan, skulle han inte alls vara nödsakad att låta detta övervägande mynna ut i ett beslut om förändring. Han skulle ju kunna komma till slutsatsen att det bör vara som det är nu. Utskottsmajoriteten konstaterar att det redan enligt riksdagsordningen är talmannens uppgift att efter samråd med vice talmännen bestämma ordningen för riksdagens öppningssammankomst. Det behövs således ingen vädjan på den punkten. Vidare upprepar utskottet ett gammalt uttalande att ceremonin normalt bör förläggas till plenisalen. Det tycker jag är ett riktigt ställningstagande. Det är dock riksdagens öppnande det gäller. Den tredje reservationen av moderater och folkpartister tillsammans gäller ett gammalt krav på öppna utskottsutfrågningar. Det är en fråga där jag själv tidigare varit något ambivalent. Det finns vissa skäl som talar för den här möjligheten. Det skulle kunna öka informationsflödet från riksdagen till medborgarna, vilket naturligtvis alltid är en god sak. Hur mycket som verkligen skulle föras ut kan man dock ha delade meningar om. Vi är inte särskilt bortskämda med att TV och radio, eller tidningarna heller för den delen, ger särskilt fylliga referat av de debatter som förs här i kammaren. Så särskilt stort utrymme för de utfrågningar som ägde rum i 16 utskott skulle det säkert inte bli, när det hela inte längre var någon nyhet. En del utskottsförhör som jag åhört utomlands har inte varit särskilt välfrekventerade från massmedia. Och då får man ändå komma ihåg att öppna utskottsförhör och det material som där frambringas på många håll är ett slags ersättning för det utredningsoch remissmaterial som vår beredningsprocess frambringar och som ju är offentligt och står till massmedias förfogande. Om man således inte har särskilt stora förhoppningar om att öppna utskottsutfrågningar skulle ge så särskilt omfattande informationsflöde utåt, får man ju ställa frågan vad det skulle betyda för det interna riksdagsarbetet. Härvidlag tror jag att det skulle ha vissa nackdelar. Om det blev någorlunda vanligt med öppna utskottsförhör skulle det säkert öka tidsåtgången för ärendebehandlingen. Vi vet hur vi ofta sitter fast i snäva tidsramar, om vi över huvud taget skall klara av riksdagsärendena. Vi skulle således tvingas avsätta ännu mera tid till utskottsbehandlingen. Vi har ju. till skillnad från många andra parlament, beredningsoch behandlingstvång för alla ärenden som väcks i riksdagen. Det är möjligt att vi skulle tvingas ge avkall på detta eller förlänga riksdagsåret. Vidare är jag rätt övertygad om — även om jag vet att det är ett argument som brukar tillbakavisas med viss förtrytelse — att öppna utskottsutfrågningar skulle ge mindre för sakhandlingen i utskotten än den nuvarande formen för utfrågningar. Det är en sak att ge upplysningar under ett fortgående resonemang i den lilla församling som ett utskott utgör och i den atmosfär som där råder men en annan sak att bli pressad på uppgifter inför påslagna TV-kameror. Jag tror således att utfrågningarna skulle få mindre värde ur saksynpunkt än nu. Samtidigt tror jag att utskotten skulle få ännu större press på sig än nu från olika intressenter som gärna ville vara med för att mera utåt än för utskottet argumentera för sina intressen. Slutligen några ord om det konsekvensinstitut som Gunnar Biörck i Värmdö har motionerat om och som moderaterna talar gillande om i ett särskilt yttrande. Någon reservation föreligger dock inte, vill jag understryka —- man skulle nämligen av Gunnar Biörcks anförande kunna dra den slutsatsen att moderaterna här hade samlats till en kraftfull reservation, men så är icke fallet. Vi är naturligtvis alla överens om att vi så långt sig göra låter bör kunna överblicka följderna av de beslut som vi fattar i riksdagen. Det är viktigt, inte minst vad gäller de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna för stat och kommun. Härvidlag har vi onekligen syndat rätt mycket i förtröstan på ständigt ökade ekonomiska resurser. Vi har helt sangviniskt dragit växlar på framtiden. En uppstramning är således nödvändig. Men också när det gäller andra aspekter än de ekonomiska är det naturligtvis mycket viktigt att vi försöker ha en god framförhållning. Men vi vet också att det ofta är svårt att förutsäga framtiden, även om vi har ett digert utredningsmaterial och mycken god vilja att stödja oss på. Vi får helt enkelt vara beredda på att då och då tvingas ompröva tidigare beslut när vi får erfarenhet av hur de slår. Det kan bero på att besluten inte var så kloka när det kommer till kritan. Men det kan också bero på att den verklighet som besluten skall fungera i har, av andra skäl, förändrats. Om oljenotan t.ex. plötsligt går upp 10 miljarder så är med en gång den ekonomiska situationen en annan än man tidigare kunde räkna med. Men hur vi på ett mera substantiellt sätt skulle kunna öka våra möjligheter att förutse vad effekterna skall bli av tilltänkta beslut genom att inrätta ett slags övergripande konsekvensinstitut har jag något svårt att se. Om man med institut menar en institution där förslag av alla möjliga slag oavsett sakinnehållet skulle kunna prövas, skulle det sannerligen behövas ett ordentligt ämbetsverk dit kvalificerad sakkunskap sammanfördes för allt mellan himmel och jord. Dit skulle, om jag förstått rätt, alla förslag som väcks i riksdagen remitteras för ett översta och slutligt besked innan riksdagen tog upp frågan till behandling. Jag har väldigt svårt att se att vi över huvud taget skulle kunna skapa ett ämbetsverk med denna förkrossande sakkunskap om allt och alla. Det skulle nog bli gott om underremisser till de olika specialiserade organ som vi redan nu kan utnyttja och utnyttjar under beredningsarbetets gång. Vad vi skulle uppnå i sak vore nog ungefär det vi kan få fram i dag, men vi skulle få fram det med ett betydande tillskott av ökad byråkrati och tidsåtgång. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Bertil Fiskesjö gick inte ut särskilt hårt mot vår motion, och Onsdagen den därför har jag inte anledning till någon mera polemisk replik. Jag vill bara 16 april 1980 göra några kommentarer till hans anförande. Jag har varit borta från riksdagen under en period, men principbeslutet i Riksdagens arbetsriksdagshusfrågan fattades under perioden dessförinnan. Jag var alltså former, m.m. riksdagsledamot också vid den tidpunkten, och om jag inte missminner mig var det inte utskottets förslag utan en reservation som bifölls. Bakom utskottets förslag år 1975 låg en mycket gedigen utredning, som hade gjorts på tjänstemannaplanet, men underlaget för den linje för återflyttning som då segrade var inte fullt lika väl genomarbetat. Det är en av orsakerna till att vi hela tiden har varit kritiska till återflyttningen, och vi står fortfarande fast vid denna inställning. Vi är medvetna om att det när det nu har förflutit så pass lång tid efter ett definitivt beslut är svårt att få riksdagen att gå med på en ändring. Vi menar ändock att det fortfarande borde vara möjligt, eftersom arbetena har fördröjts så pass mycket. Det har inte skett särskilt mycket med byggnaderna än, men så kommer att bli fallet i år om riksdagen inte ändrar uppfattning. Nästa år blir det mycket svårare att få igenom ett sådant förslag som det vi nu lagt fram. Men vi anser alltså fortfarande att det är möjligt att genomföra ett sådant förslag. Vi har samma mening på denna punkt som Daniel Tarschys, som i sitt inlägg anförde att det, bl.a. på ekonomiska grunder, är och var oklokt att besluta om återflyttningen och att det inte alls är säkert att man får en bättre funktion och bättre expansionsmöjligheter på den nya platsen. Därför står jag kvar vid det bifallsyrkande som jag framförde i mitt förra inlägg.

Herr talman! Jag skulle vilja säga några ord i anledning av Bertil Fiskesjös kommentar till vårt särskilda yttrande och mitt anförande. Jag är medveten om att ordet ”institut” kan väcka föreställningar om något mer storståtligt än vad jag hade tänkt mig, och jag har därför avstått från att driva den linjen i utskottet.

Utskottet skulle då ha frihet att på för varje fråga lämpligaste sätt förskaffa sig de upplysningar, som kan bedömas erforderliga —-—-. Erfarenheten finge då visa, vilka kanaler som därvid kommer att anlitas.” Jag vill dock tillägga att ja ycker att riksdagen inom sin egen organisation borde ha större resurser, större tillgång till kompetens. än den f. n. har, Upplysningstjänsten är utmärkt. men den sysslar mera med vad som har varit och vad som är än med hur det möjligen kan beräknas bli i framtiden.

Under dessa överläggningar kanske talmannen har tillfälle att fundera på både denna fråga och den som berörs i reservationen om formerna för riksdagens öppnande.
Herr talman! De två argument som vi har framfört för ett uppskov är dels att det i Stockholm har uppstått köbildning i byggandet, dels att det behövs tid för att göra om lokalprogrammet för det nya riksdagshuset. Bertil Fiskesjö tog upp frågan om kostnadsstegringen. Den är i och för sig inget argument för ett uppskov — det blir inte billigare att bygga om man väntar. Kostnadsstegringen är däremot ytterligare ett belägg för att det beslut som fattades 1978 var oklokt. Kostnaderna ökar emellertid knappast ytterligare av att man nu beslutar skjuta detta byggnadsprojekt på framtiden. Det är inte dyrare att vänta med att bygga ett riksdagshus än att vänta med att bygga andra byggnader. Om ett stort antal statliga byggnader skall byggas i Stockholm, spelar det ingen roll om man väntar med den ena gruppen eller med den andra gruppen. Riksdagshusbyggets första etapp är avslutad, den andra har ännu inte påbörjats. Att nu avbryta processen för att få rådrum skulle alltså inte medföra några större kostnader.
Herr talman! Per Israelsson sade att han hade varit borta en period från riksdagen. Det kan möjligen vara orsaken till att han inte har uppmärksammat att denna fråga har varit uppe till beslut en gång till efter 1975, nämligen i mars 1978. Då var en överväldigande majoritet i riksdagen för en återflyttning. Beslutet togs alltså med stor majoritet. Jag påpekade redan i mitt huvudanförande, Daniel Tarschys, att länsarbetsnämnden redan har givit sitt tillstånd. Arbetet är alltså i gång. Jag ställde i mitt anförande några frågor om vilken tidsaspekt för uppskovet som reservanterna hade i tankarna. Detta har jag inte fått någon ytterligare klarhet i. Det är alldeles uppenbart att det skulle bli stora svårigheter om alla de organ, firmor och personer som är inkopplade i återflyttningsfrågan på något sätt skulle ”förpuppa sig” under en oviss väntetid. När jag hör Daniel Tarschys argumentation i sak tycker jag att det hade varit mera logiskt om han hade gått direkt på vpk-förslaget att vi skall upphäva tidigare beslut och därmed också bestämma oss för att stanna kvar här. Folkpartireservationen vacklar mellan olika ståndpunkter på ett sätt som gör att konsekvenserna av ett bifall till reservationen skulle bli mycket oklara. Gunnar Biörck i Värmdö underströk i sin replik att moderaternas särskilda Nr 121 yttrande innehöll synpunkter att beakta. Jag vill påstå att de synpunkter som Onsdagen den framförts i det särskilda yttrandet inte alls är ffrämmande för utskottet. Det 16 april 1980 framgår också av utskottets skrivning. Vi är — det var jag inne på i mitt huvudanförande — självfallet alla mycket angelägna om att så gott sig göra låter försöka överblicka konsekvenserna av de beslut som vi fattar här i riksdagen. Hur dessa skall underbyggas är en sak för sig. Vi vet att riksdagens beslut spänner över praktiskt taget allting, och det skulle enligt min mening vara ogörligt att i ett enda organ, hur noggrann man än vore vid personvalet och hur stort detta organ än blev, få in all den expertis som man kunde behöva. Vi bör alltså enligt min mening i vårt framåtsyftande arbete utnyttja all den expertis som finns här i landet, oavsett var den råkar befinna sig rent institutionellt.
Herr talman! Konsekvenserna av ett bifall till reservationen är oklara, säger Bertil Fiskesjö. Ja, det ligger något i det, eftersom vi begär en omprövning av lokalprogrammet i förening med en översyn av riksdagens arbetsformer. Vi menar att man skall ta upp dessa frågor till debatt och försöka diskutera arkitektur och statsskick i förhållande till varandra i stället för att statiskt utgå från att riksdagens arbetsformer kommer att förbli desamma i framtiden. Det är klart att det skapar en viss oklarhet — det håller jag med om. Men konsekvenserna av ett bifall till utskottets yrkande är helt klara. Ett bifall till det yrkandet innebär att man skjuter angelägna byggen på framtiden i Stockholmsområdet, att muséer, läroanstalter, ämbetsverk drabbas. Det innebär också att vi får en sämre riksdag — en riksdag som inte kommer att vara funktionsduglig, som kommer att vara omodern från första dagen. Detta är de klara konsekvenserna av utskottets yrkande.
Herr talman! De senaste spådomarna vill jag nog inte gå med på med mindre än att de har varit föremål för analys i ett konsekvensinstitut.

Herr talman! Hilding Johansson uppfattade mitt inlägg såsom modest. som han uttryckte sig. I vanliga fall kanske jag är litet lågmäld, även om jag i vissa situationer också kan vara elak, vilket visade sig för några år sedan. I dag är jag dock som sagt litet lågmäld. Men till saken. Hilding Johansson sade att vpk kanske inte motionerar längre när man har hunnit längre med bygget. Det är tänkbart att det blir så. men jag kan inte lämna några garantier. Det beror på hur det hela utvecklar sig. I dag anser vi dock fortfarande att läget är sådant att det borde kunna gå att ändra sig om NI 121 det finns förnuftiga skäl härför. Det har vi hela tiden ansett. Onsdagen den Det som redan gjorts är väl, såvitt jag förstår, inte några stora ingrepp i 16 april 1980 byggnaderna. Det har skett en planering, och man har grävt upp Riksplan. Detta har tagit lång tid, men det har inte skett så mycket med husen. Däremot kan det bli fråga om ingrepp i byggnaderna senare under året. Säg att det kommer in anbud på ombyggnader m.m. i juni — då kommer det att hända saker längre fram. I år går det att avbryta ombyggnaden, anser vi. Längre fram är det naturligtvis svårare att komma med förslag om att riksdagen skall ändra sig. Vi anser således fortfarande att det går att upphäva det tidigare fattade beslutet. Både ekonomiska skäl och förnuftsskäl — jag tänker på möjligheterna till expansion osv. — talar för att det skulle vara bättre att stanna kvar vid Sergels torg. Därför håller vi fast vid den ståndpunkten.
Herr talman! Hilding Johansson säger att hans erfarenhet av byggkostnader är att de stiger med tiden. Det är också mina erfarenheter. Men de erfarenheterna, Hilding Johansson, borde väl gälla också museer, läroanstalter, ämbetsverk och den vårdcentral som skjuts på framtiden. Om man skjuter den ena klumpen eller den andra klumpen på framtiden spelar nog ingen större roll för statens och kommunernas finanser. Sedan säger Hilding Johansson att ett bifall till reservationen skulle innebära att riksdagen satte sig över länsarbetsnämnden. Långt därifrån! Ett klartecken från länsarbetsnämnden innebär inte att en byggherre är förpliktad att sätta i gång sitt bygge. Länsarbetsnämnden sade vid sin första bedömning att ombyggnad av gamla riksdagshuset var ett lågprioriterat projekt. Sedan kom riksdagen och byggnadsstyrelsen med erbjudandet att skjuta andra saker på framtiden, och då svängde länsarbetsnämnden. Om det vid något tillfälle skulle vara befogat att fälla omdömet att riksdagen satt sig över länsarbetsnämnden, så är det väl inför det beslut som länsarbetsnämnden fattade för några veckor sedan.

Herr talman! Jag tror inte att det är lämpligt att vi nu håller en finanspolitisk konstitutionell debatt. Riksdagshusprojektet tilldrar sig nog f.n. större intresse. Jag kan dock inte hjälpa att jag, när jag på s. 22 i konstitutionsutskottets betänkande läser sammanfattningen av Tage Adolfssons motion 258, tycker att kravet i motionen ligger snubblande nära de direktiv som Ingemar Mundebo har utfärdat. I motionen yrkas att riksdagen uttalar att ”motionsförslag som inlämnas av riksdagsledamöter i Sveriges riksdag i de fall de medför utgiftsökningar bör åtföljas av anvisning om hur utgiften skall täckas”. I Ingemar Mundebos direktiv sägs att ”—-—-— om kostnadskrävande förslag läggs fram måste samtidigt visas hur förslagen kan finansieras — —-". Ingemar Mundebo har faktiskt t.o.m. den restriktionen att förslagen skall finansieras inom utredningsområdet.
Herr talman! Vad jag har försökt förklara för Hilding Johansson är att det i första hand måste vara riksdagen som bestämmer hur bråttom det är med det nya riksdagsbygget. Om jag har misslyckats med den pedagogiska uppgiften är jag uppriktigt ledsen.

Herr talman! Jag skall närmast uppehålla mig vid frågan om offentliga utskottsutfrågningar. Även om en och annan av kammarens ledamöter tycker att diskussionen börjar bli tjatig och att det är samma argument som upprepas år från år, så kan jag dock notera inte några stora men väl några små framsteg. År 1978 hade åtminstone de i debatten deltagande fattat att det rörde sig om offentliga utskottsutfrågningar och inte offentliga utskottssammanträden. Det var inget stort framsteg, men det var i alla fall ett framsteg. År 1979 återstod endast praktiska argument mot offentliga utskottsutfrågningar. I år ser det litet dystrare ut. Det verkar som om framstegen har stoppats. Vi har ett antal skäl för offentliga utskottsutfrågningar. Det är bra och riktigt om en större allmänhet får del av bitar av vårt beslutsunderlag, att man kan få höra på vilka argument och ståndpunkter som riksdagen har att fatta beslut. Detta tror jag skulle hjälpa till att rensa ut en hel del missförstånd i debatten och antagligen minska pratet om politikerförakt. Sedan har faktiskt också vi ledamöter här i kammaren ibland väldigt dimmiga begrepp om vad som egentligen försiggår i andra utskott än dem där vi själva är ledamöter, när de har viktiga och intressanta frågor att behandla. När det händer någonting där får vi reda på det först långt efteråt, om vi över 23 huvud taget hinner lägga märke till det innan ärendet kommer upp i kammaren. Sedan finns det ytterligare ett argument. I dag har vi utskottsutfrågningar som ett mycket värdefullt inslag i utskottens arbete. Men om de här utfrågningarna vore offentliga skulle vi få en garanti för att ensidig och felaktig information som ges där inte får stå oemotsagd. Den garantin har vi inte i dag. Visserligen kan det hävdas att de olika ledamöterna i utskotten är kunniga inom sina områden och ganska väl vet vad det handlar om. Men vi får väl ändå erkänna att vi inte är experter på allting och att vi inte kan varenda detalj utan att vi faktiskt kan bli vilseledda av felaktig information. Hade det inte varit av värde för debatten om vi t.ex. hade kunnat följa eller på något sätt se vad som hände när finansutskottet hade sin utfrågning av representanter för Konjunkturinstitutet? Näringsutskottet har nyligen haft utfrågningar vad gäller Datasaab. I går hade jordbruksutskottet en utfrågning med representanter från produktkontrollnämnden beträffande bekämpningsmedel för skogsbesprutning — ett nog så aktuellt debattämne. Trafikutskottet har i början av varje år, strax efter det att budgetpropositionen lagts, utfrågningar med de olika verkscheferna inom utskottets område. Det vore säkert av stort intresse både för oss här i kammaren och för allmänheten att få del av vad t.ex. SJ-chefen har att säga och vad han gör för bedömning inför det kommande året. Emot detta att vi vill ha offentliga utskottsutfrågningar finns det antagligen ett antal argument. Bertil Fiskesjö ansåg att eftersom det inte kommer ut mycket information utan bara litet, så är det bättre att det inte kommer ut någon information alls. Jag måste nog faktiskt erkänna att jag tycker exakt tvärtom. Förra året sade Hilding Johansson att han aldrig uppfattat frågan om utskottsutfrågningar som annat än en fråga som rör praktiska problem. Men i år hade han uppmärksammat att det i en av motionerna t.o.m. finns förslag till lagtext. Hade han följt med litet noggrannare hade han upptäckt att samma förslag till lagtext har funnits även föregående år. I år finns det dessutom i en motion som Bonnie Bernström har väckt, motion nr 1557 yrkande 2, ett krav på utredning av de praktiska konsekvenserna. Där föreslås en utredning av de problem som måste lösas för att offentliga utskottsutfrågningar skall kunna genomföras, alltså de problem som tidigare har gjort det så svårt för Hilding Johansson att kunna acceptera den här tanken. Man kan undra varför Hilding Johansson inte tog chansen och tillstyrkte att vi fick utrett vilka de praktiska konsekvenserna blir och vad vi kan göra åt dem. Inte ens så långt gick viljan, utan Hilding Johansson tycker att allting skall förbli vid det gamla: vi skall sitta inlåsta i våra utskott. Som argument anförde Hilding Johansson liksom Bertil Fiskesjö att offentliga utskottsutfrågningar skulle våldsamt fördröja och förlänga riksdagens arbete. Som exempel nämndes konstitutionsutskottets arbete med sekretesslagen. Men var det exemplet så förfärligt lyckat egentligen? Kan man inte tänka sig att litet mera offentlighet kring en del detaljer där skulle ha kunnat sopa bort en del av de ganska rejäla Nr 121 missförstånd som har valsat runt ute i den offentliga debatten? En offentlig Onsdagen den utskottsutfrågning hade kanske varit till gagn för utskottet, och vi hade fått 16 april 1980 en mer riktig debatt om det hela. Det argument mot förslaget som återstår är att det går an att efteråt trycka upp en skriftlig redogörelse av utskottsbehandlingen och ge information den vägen. Det är nog riktigt, och det har sitt värde. Jag är inte alls motståndare till det, men det har den nackdelen att informationen kommer litet sent. Den hinner inte påverka debatten.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
Herr talman! I mitt inledningsanförande argumenterade jag ganska utförligt för min ståndpunkt, och jag skall inte upprepa de argumenten. Jag sade t.o.m., att jag i den här frågan har varit något ambivalent, dvs. jag erkänner att det finns vissa skäl som talar för att öppna vissa utskottsförhör på det sätt som reservanterna vill. Jag försökte tidigare göra en allmän sammanvägning av de troliga effekternas föroch nackdelar, och då har jag stannat för den ståndpunkten att jag tycker nackdelarna överväger. Det är så som jag tror Herbert Tingsten uttryckte det, att även om man är övertygad i en fråga enbart till 60 90 så måste man följa den övertygelsen och inte de 40 26 som möjligen pekar åt ett annat håll. Torkel Lindahl sade att de öppna utskottsförhören också skulle tjäna syftet att öka informationen för andra riksdagsledamöter än dem som sitter i ifrågavarande utskott. Jag har svårt att se hur det skulle kunna fungera. Utskotten är ju väldigt arbetstyngda, och de sammanträder som regel på samma tider. Jag har svårt att föreställa mig att ledamöterna skulle kunna ranta runt i olika utskott. Och om man reserverade särskilda tider för de utskott som har offentliga utfrågningar, då skulle det onekligen ytterligare stärka det argument mot förslaget som tidigare framförts, nämligen att den extra tidsåtgången skulle bli väldigt stor. Torkel Lindahl sade också att öppna utskottsförhör skulle kunna bidra till att minska det politikerförakt som enligt hans uppfattning grasserade. Jag nämner detta därför att jag tycker att vi som är aktiva politiker bör vara litet försiktigare med att utan vidare acceptera att det som man i pressen litet vårdslöst kallar för politikerförakt verkligen existerar. Jag måste säga att jag rör mig mycket bland människor och att jag är mycket ute och talar osv. Sjä fattar tokiga beslut här i riks vfallet möter jag människor som tycker att vi agen. Ibland får jag höra att jag varit med om att fatta beslut som inte alla gillar. Men jag har ändå aldrig stött på någon form av vad som rimligen kan betecknas som politikerförakt. Tvärtom är de 25 allra flesta människor väldigt väl införstådda med de svårigheter som vi politiker har att jobba med. Människor kan alltså ogilla våra ståndpunkter och våra beslut, men jag vill ändå säga att jag inte har stött på någon form av politikerförakt. Jag vill här gärna passa på att säga att vi som aktivt sysslar med politik skall värja oss så att vi inte faller i den gropen.

Herr talman! Vill man krångla till en i och för sig ganska enkel sak är det inte särskilt svårt. Snarare är det väldigt lätt att krångla till saker. Beträffande det som Hilding Johansson sist tog upp. att det skulle bli så besvärligt att bestämma tidpunkten för utskottens sammanträden — alla skall ju ha möjlighet att ta ta del av dem — vill jag påminna om att det går att läsa tidningar och att på annat sätt följa debatten när den väl blivit offentlig. En del av det som händer är inte alla så intresserade av, och en del saker är alla intresserade av. Det är här bara fråga om svepskäl — man vill inte ha offentliga Nr 121 utskottsutfrågningar. Hade det inte varit bättre att säga det? Till en början var jag litet pessimistisk — om den här frågan skulle föras ett litet steg framåt också i år, men, herr talman, efter att ha hört Bertil Fiskesjö tycker jag nog att det där lilla steget framåt trots allt har förverkligats. Vi får väl hålla uppe trycket, så får vi se hur det kan bli till nästa år. Jag håller med om vad Bertil Fiskesjö sade om politikerförakt, och jag kanske uttryckte mig litet slarvigt på den punkten. Men låt mig säga att jag tror att förståelsen för de beslut vi fattar blir större hos allmänheten om den är bättre informerad om det beslutsunderlag vi har, om de kunskaper och den information vi har när vi fattar beslut. I dag är den informationen ganska dålig. Jag tror inte att det här är något universalhjälpmedel, som kommer att lösa alla problem, men jag tror att det är en metod att något minska de brister som finns i informationen. Till sist, Hilding Johansson: Är det så att vi kan enas om kraven i Bonnie Bernströms motion skulle jag med glädje yrka bifall till den. och om Hilding Johansson kan ge mig en indikation på det skall vi klara av den saken.

Herr talman! Jag hade för mig att en hel del av informationen faktiskt går via massmedia. Jag pratar om detta som något med dubbla funktioner. Offentliga utskottsutfrågningar har inte som självändamål att tillgodose riksdagens ledamöter. Det är en fördel även för riksdagens ledamöter om de finns, men det är också en fördel om en vidare allmänhet får möjlighet att ta del av vad som sker. Sedan hörde jag tyvärr inte från Hilding Johansson någonting som tyder på någon större vilja hos honom att sluta upp bakom Bonnie Bernströms motion.

Herr talman! Sveriges riksdag borde detta år. eller senast nästa år. ha återvänt till Helgeandsholmen, den plats som är ett utsökt läge för parlamentshus. Efter olika beslutsprocesser i samband med den nya författningen och övergången till enkammarsystem utlystes en arkitekttävling för tio år sedan. I reglerna för den förutsattes att riksdagen skulle erhålla 27 ett fungerande hus på Helgeandsholmen. Samtliga lokaler skulle ligga på Helgeandsholmen — ytor och utrymmen bestämdes med uppgift om reservytor. Om vi i dag fattar oss kort kan vi säga: Riksdagens intentioner den gången har inte följts och dess krav har inte länt till efterrättelse. Efter ett otal turer i ärendet föreligger nu ett förslag. som skall effektueras och som inte motsvarar riksdagens krav. Jag har talat därom många gånger. Många motionärer har ända sedan 1972 tagit upp saken, men vi har talat för döva öron. Vi har stått inför det mest egendomliga, nämligen det omöjliga att nå ut till både ledamöter och allmänhet med det som är klart och betydelsefullt. I dag är kammaren i stor utsträckning ”ny” om man jämför med 1970-1972. Jag är övertygad om att många inte har en aning om att riksdagen kommit att godkänna byggandet av ett hus som inte är det hus som riksdagen beställt. Riksdagen ser ut att besluta om en byggnad som inte heller passar riksdagen, ett hus som är sämre än det som riksdagen hade kunnat få — och som riksdagen begärt — och som många ledamöter tror att vi kommer att få.

Jag vill än en gång hävda att det förslag som kallas Samspel är det enda som motsvarar riksdagens önskan 1968, 1970 och 1974. Det är det enda som löser lokalfrågorna helt inom en enhet —- jag betonar: helt inom en enhet — och till rimlig kostnad. Jag ber även att de som tidigare inte kunnat vara med i besluten, de som är nya här i riksdagen, ger akt på vad saken gäller, fastän det är svårt — det medger jag — med allt det material i alla ämnen som väller över oss i riksdagen. I motion 1562, som jag har väckt tillsammans med Anders Gernandt och Sven Munke, har vi talat om att skrivningen under punkt B 5 i proposition 1979/80:100, bil. 19, är vilseledande genom sin otydlighet. Det är starka ord, men vi anser att de är befogade. Vi har pekat på förseningar och kostnader. I sak har utskottet egentligen inte sagt ett ord om motion 1562. När utskottet hänvisar till tidigare behandlingar är det givetvis ett försök att säga att där har utskottet uttalat sig, men jag har aldrig tidigare heller funnit ett svar där man har påvisat att våra påståenden om förseningar och fördyringar och omöjligheten över huvud taget med det nya förslaget är oriktiga. Man har inte kunnat bevisa det. Vi vill att riksdagen skall flytta tillbaka, men vi kritiserar det som har föreslagits och ser ut att bli förverkligat. Jag är i dag böjd för att rösta för reservation 1, trots vad som där sägs om motion 1562. Men jag vill också — i motsats till vad andra talare här har anfört — stryka under att beslutet om återflyttning var klokt. Något av det som förskräcker oss inför vad som sker skall jag försöka anföra här. Jag ber om ursäkt för att jag kanske har reserverat lång tid på talarlistan, men jag anser det nödvändigt. Nr 121 Jag måste också fråga: För vem bygger vi riksdagshuset? Det har blivit Onsdagen den stora förändringar i riksdagsarbetet bara sedan jag började här för 16 år 16 april 1980 sedan. Den tiden är förbi då riksdagsbeslut fattades efter en debatt i kammaren och då ledamöterna hade sin huvudsakliga arbetsplats i kammaren eller i korridorer och partilokaler. Den nya politikerrollen ställer helt andra krav på riksdagsledamoten. Vi skall vara mycket mera hemma. Vi skall ha mycket mera kontakt med väljarna, och vi måste ha rum där vi arbetar och vi skulle ha mer skrivhjälp. Dessutom behövs närkontakt med kammaren, utskottsoch partilokaler. Vi behöver också sammanträdesrum. bibliotek, tryckeri osv. Utvecklingen går sin gång obevekligt. och vi kommer att få ännu större krav på oss då det gäller effektivitet och prestationsförmåga i framtiden. Jag vill här betona att sådana krav inte tillgodoses i det pågående projektet, som breder ut sig över Helgeandsholmen, men inte bara över den utan också över Gamla stan. För några veckor sedan framförde tjänstemännen i riksdagens utskott kritik mot placeringen av tjänsterummen samt mot utformningen av vissa av dem. Det har kanske blivit en rättelse, jag vet inte hur, men kritiken har i alla fall tystnat. Jag vet också att man från vaktmästarnas sida undrar vad det skall bli av det som nu skall byggas. Vaktmästarna behöver ha god kontakt med alla riksdagens organ och medverkande. I det förslag som nu skall utformas och som också skall omfatta annex till kanslihuset blir det mycket svårt att upprätthålla sådana kontakter. Vi behöver en koncentrerad anläggning, där antalet vaktmästarexpeditioner kan stanna vid kanske något tiotal. Men i den splittrade anläggningen blir det ett mångfaldigande av detta antal som blir oerhört besvärande. Koncentration är ett ovillkorligt krav för att skapa trygghet för verksamheten och samtidigt hålla personalkostnaderna nere. När det gäller frågorna om samordning och avstånd vill jag ha sagt att den riktiga lösningen på det totala funktionsproblemet är korta, väl avvägda avstånd. Hur många gånger har vi inte skrivit och sagt det! Men hur många av kammarens ledamöter vet vad det som nu håller på att byggas kommer att innebära i praktiken? Vi har talat om en förnuftig fördelning av rumsfunktionerna och framför allt om en klar överskådlighet. Detta kan man få i ett riksdagshus på Helgeandsholmen. Det har vi också i någon mån här vid Sergels torg — där det är ett ganska bra och hyggligt fungerande riksdagshus — men den korrekta lösningen av riksdagshusfrågan har vi alltså inom Helgeandsholmen och i förslaget Samspel. I det förslaget finns också medtagna reservutrymmen utöver de programenliga ytorna, om man skulle behöva ytterligare utrymmen i framtiden — vilket väl kommer att behövas. Då kan man, kanske om några tiotal år, flytta över vissa funktioner till kanslihuset. Jag vill också ta upp tidsspillan. Tänk om riksdagsledamöterna i dag kunde göra klart för sig vad det kommer att betyda för dem som skall vara med i den riksdag som flyttar tillbaka, när man har sådana avstånd mellan ledamotsrummen i kanslihuset och vissa andra rum i annexet och plenisalen! I praktiken blir det väl så att man under plenidagar måste vistas i omedelbar 29 närhet av kammaren, dvs. i de delar av byggnaderna som finns på Helgeandsholmen. Det kommer under alla förhållanden att betyda en tidsspillan som är helt oacceptabel. Tidsfaktorn får inte tänjas ut med subjektiva bedömningar, såsom ”det här går nog bra”. Endast det bästa är gott nog. Jag vill därför säga som jag sagt tidigare i motioner: Se på ritningarnas förslag till trappor, hissar och gångar under bron under Stallkanalen och föreställ dig, du riksdagsman, hur det kommer att bli i framtiden, när riksdagen skall arbeta snabbt men är splittrad och fördelad på så många ställen! Vi kan också räkna med större risker för driftstörningar genom att det är så stora ytor och riksdagsmännen skall färdas så långa vägar. Sedan vill jag säga någonting om säkerheten. Under 1950 och 1960-talen utfördes flera arbeten för att säkra riksdagshusets tekniska skick. Det fanns risk för nedrasande stenblock. Stenar rubbades ur sitt läge i grundmurarna. De stora lanterninerna reparerades efter horisontala förskjutningar i byggnadsstommen. Sådana rörelser i byggnadsstommen kan elimineras endast genom total grundförstärkning. Nu förnekar man att en grundförstärkning är behövlig. Jag vill inlägga min protest mot detta och säga att den förr eller senare kommer att bli nödvändig och att det då blir ohyggligt dyrt att göra det som nu, om man effektuerade förslaget Samspel, skulle kunna göras relativt billigt — och som det framför allt hade varit mycket billigare att göra för fyra eller fem år sedan, om riksdagen då hade stannat inför det rätta beslutet, det rätta förslaget. Vidare har vi frågan om säkerheten mot obehörigt intrång och våldsbrott. Det borde vara ett självklart villkor att vi skall ha ett riksdagshus som fungerar tillfredsställande på den punkten. Vi vet ju hur det ser ut ute i Europa och världen i övrigt och vi minns attentatsförsök — om vi skall kalla dem så — mot statsråd och andra personer. Vi tror att den anläggning som man nu skall bygga — med annexet, med kanslihuset. med gångarna och alltsammans — blir ohyggligt svår att övervaka, om man skall kunna tillfredsställa säkerhetskravet. En bevakning som är effektiv beror på samarbetet mellan de enskilda personerna i bevakningsstyrkan och på placeringen av de bevakande stationerna. Också där är alltså koncentrationen ett ovillkorligt krav för att man skall kunna skapa trygghet. Sedan vill jag ta upp kostnaderna också. Daniel Tarschys har ju redan belyst dem i sitt inlägg. Jag finner det mycket förvånande att KU i sitt betänkande nr 44 talar endast om de kostnader som de arkeologiska utgrävningarna medfört. De är egentligen bara struntsummor i jämförelse med allt det andra. och det var dessutom självklart att de pengarna skulle ges ut. Men om man skulle jämföra kostnaderna nu med de tänkta kostnaderna för en effektuering av förslaget Samspel för tre eller fyra år sedan — om vi hade börjat med det förslaget då — och jämför dess finesser och kostnader med dem som nu föreligger eller kommer att föreligga, så finner man att skillnaderna är oerhörda. Några kostnader för grundförstärkning har inte upptagits i byggnadsstyrelsens kalkyler. Jag vill därför tala om för kammaren att de kostnaderna kommer att få betalas i framtiden och att det då blir både dyrt Nr 121 och besvärligt. Onsdagen den Man har heller inte i kalkylerna räknat med ombyggnadskostnaden för 16 april 1980 kanslihuset, och man nämner inte alls reserverna, dvs. det som ligger utanför och som man skall komma med så småningom. Riksdagens arbets na, kanslihuset, annexet och övriga reserver. Därtill kommer kostnader för ersättning i dagens pris för de lokaler som man vill ta i anspråk utanför Helgeandsholmen. Kostnaderna för att genomföra projektet H 2 ligger därför mångfaldigt över de hittills redovisade. Jag har velat framhålla detta i dag för att den som läser denna debatt om några år skall kunna finna dessa synpunkter redovisade. Det är också mycket viktigt att alla vi som i dag kommer att rösta i detta ärende tar hänsyn till dessa oerhört allvarliga synpunkter. Man kan då också fråga var ansvaret för det som nu har skett ligger. Det är omöjligt för mig som riksdagsman att i detalj klargöra detta. Jag vill bara säga att jag står funderande inför vad som har skett. Jag vill t.ex. anknyta till en motion, som de som är intresserade kan leta fram. Den väcktes år 1972 av Alf Wennerfors och avser handläggningen av arkitekttävlingen. Jag kan försäkra att den väcker många tankar. Dessa frågor belyses f. ö. i en rad motioner. Jag vill alltså inte i dag göra någon bestämd person till syndabock. Det är ett tragiskt förlopp som vi får bevittna, och det som har skett är verkligen beklagligt. De upplysningar som byggnadsstyrelsen lämnar tjänar som ett försvar för vad som har hänt. De uppgifter om kostnadsfunktioner och byggnadsteknik som redovisas låter så bra, men mot bakgrund av det som riksdagen en gång begärt och de förhållanden som nu föreligger och kommer att föreligga anser vi dem vara vilseledande. Man hart.ex. i konstitutionsutskottets betänkande nr 13 år 1975 jämfört tre alternativ beträffande kostnaderna. Ett av dessa, det nu föreliggande förslaget H 2, framställs där som det ekonomiskt mest fördelaktiga. Men inte heller där har man räknat med kostnader för grundförstärkning, reserver och ersättningslokaler. I samma betänkande redovisas också förslaget I b, som ungefär motsvarar det alternativ vilket i dag kallas Samspel. Om man gör en noggrann genomgång av alla i praktiken uppkommande kostnader framstår detta redan då som ekonomiskt överlägset i förhållande till de båda andra alternativ som förelåg år 1975. Varför i all världen kunde man inte få ut denna kunskap till beslutsfattarna? Vi står här inför en gåta. Byggnadsstyrelsen har i frågan om grundförstärkningarna nu i en skrivelse medgivit att det förekommer sättningar och sänkningar inom det gamla riksdagshuset, men byggnadsstyrelsen hävdar ändå att grundförstärkning ej behövs ”i dagens läge”. Men hur skall man i praktiken kunna genomföra en sådan sedan huset byggts färdigt? Hur skall man då t.ex. kunna gå in under andra kammarens förutvarande plenisal för att genomföra sådana åtgärder? Ingen vet hur det skulle kunna genomföras. 31 Svenska träforskningsinstitutet har påvisat att det förekommer bakterieangrepp i pålverket även under vattenytan. Man talar nu om att ”flytta vattentrösklarna” i detta sammanhang. Frågan är här främst vad som är rimligt att göra från ekonomisk synpunkt och vad dessa åtgärder betyder i framtiden för Mälaren och ur andra aspekter. Det kan dessutom ifrågasättas om åtgärderna verkligen får den åsyftade effekten. Jag vill än en gång mycket starkt understryka den betydelse som frågan om kostnaderna för grundförstärkningar har. Man kan också fråga vad som var bevekelsegrunderna till att riksdagen gick in för alternativet H 2. Det har i det sammanhanget hänvisats till bevarandesynpunkten. dvs. att bl.a. vissa delar av de gamla kammarlokalerna skulle bibehållas. Det finns väl också hos oss en viss förståelse för sådana tankar. Vi skulle ha förstått dem särskilt väl om det hade gällt en kanske 200 eller 300-årig byggnad. Men en byggnad uppförd i början av detta århundrade har inte ur historisk synvinkel något speciellt värde. Om alternativet dessutom i praktiken innebär att riksdagen inte kommer att kunna fungera tillfredsställande, genom att ledamotsrum och andra utrymmen inte ligger där man vill ha dem, är det verkligen en svag lösning. Jag har vidare hört rykten om att man nu håller på att rita om detta alternativ och därvid kanske i viss mån plagierar Samspel så att man ändå skulle ta i anspråk de utrymmen som där förutsätts. Om det är sant faller argumenteringen att det skulle gälla att bevara riksdagshuset så att man kan se hur det en gång i tiden såg ut. För min del stödjer jag i första hand vår motion 1562. Om den faller avser jag att i andra hand stödja reservationen av herr Tarschys m.fl. Trots allt vad som har sagts mot den reservationen måste det viktiga vara att vi får betänketid och kan göra klart för åtminstone de flesta att det behövs en grundförstärkning. Vi måste få ett förslag som på ett helt annat sätt redovisar för riksdagsmännen hur deras krav exempelvis på koncentration, tidsbesparande åtgärder och annat har tillgodosetts. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall i första hand till motionen 1562 och i andra hand till reservationen 1. Jag skall också avge en röstförklaring. Jag kommer att lägga ned min röst i punkten som gäller de offentliga utfrågningarna. Jag ställer mig mycket tveksam till sådana och tror att de skulle innebära stora svårigheter.

Herr talman! Jag vill först begagna tillfället att tacka konstitutionsutskottet för att min motion med förslag om telefonöverföring av riksdagsdebatter till landsortspressen har fått en så positiv behandling. Det är trevligt att någon gång få en motion tillstyrkt. Jag har den uppfattningen, vilket motionen är ett uttryck för. att allmänheten via press och radio bör få bättre möjligheter att följa vad som sker i riksdagen. Jag tycker vidare att riksdagen har skyldighet att underlätta riksdagsbevakningen för massmedia. Dessa kan sedan bäst bedöma vad som Nr 121 är av allmänt intresse. Ett enkelt och relativt billigt sätt är att riksdagsde Onsdagen den batter överförs till intresserade tidningar på en vanlig telefonlinje. Förvalt 16 april 1980 ningskontorets enkät bland tidningarna visar också att det finns ett ökande intresse för telefonöverföring av debatter från riksdagen. I åtskilliga fall har kostnadsskäl föranlett en viss tvekan inför denna i övrigt positiva nyhet. Tidningen Folket ställer exempelvis frågan: Finns det inte möjlighet för riksdagen att subventionera landsortstidningarnas bevakning på samma sätt som man redan i dag ställer gratis lokaler och telefon till storstadspressens förfogande?

Och så här tycker Trelleborgs Allehanda: ”Ett sådant arrangemang vore ytterst värdefullt för vår tidning. Tyvärr ser vi inga möjligheter att ekonomiskt gå iland med projektet.” Västerbottens-Kuriren ger f. ö. sin anslutning till motionens tanke att till denna service också foga möjligheten att följa presskonferenser som hålls i riksdagshuset. Tidningen Smålänningen gör ett riktigt påpekande, när den framhåller att de tidningar som ligger längst från Stockholm får betala mest, då periodkostnaden blir högre. Kostnaden stiger också med avståndet till Stockholm, om man vill sända reportrar till viktiga riksdagsdebatter. Förvaltningsstyrelsen bör beakta skillnaderna på kostnadssidan. Det finns nu en ojämlikhet som kan elimineras. En subventionering bör syfta till att tidningarna kommer i åtnjutande av en relativt låg enhetstaxa. Jag tycker att vi bör ha råd att ge små och fattiga landsortstidningar samma ekonomiska förmåner som de stora och resursrika Stockholmstidningarna redan har. Herr talman! Det känns nästan rörande när en liten tidning, Norra Halland, måste tacka nej därför att den har små möjligheter att placera en medarbetare vid debatt-telefonen. Men detta den lilla tidningens problem kan naturligtvis vi riksdagsmän hjälpa till att lösa. Det bör bli en självklar uppgift för oss att hålla den egna länstidningen informerad om och när något av lokalt intresse är på gång. Gruppkanslierna kan också tipsa länsoch lokalpressen. Då behöver inte den lilla tidningen avdela medarbetare för en ständig riksdagsbevakning, vilket naturligtvis inte heller har varit motionärens mening. Riksdagens frågestunder och interpellationsdebatter innehåller ofta lokala nyheter av stort intresse. I departementen utarbetas innehållsrika svar, och statsråden förmedlar dessa uppgifter till de närmast berörda i kammaren. Tyvärr stannar det ofta vid detta. Mot massmediernas bevakning av de stora partiledardebatterna kan enligt 33 min mening ingen kritik riktas. Men riksdagens vardagsarbete och det som gäller problemen på hemorten speglas inte lika förtjänstfullt. Nyhetsbevakningen på detta försummade område har jag med min motion velat förbättra. Jag kan instämma i KU:s uttalande, att det nu finns anledning att tillskapa bättre möjligheter för pressen att följa riksdagsdebatterna. Förutsättningarna för att tämligen snabbt bygga ut denna telefonservice bör prövas i positiv anda, säger konstitutionsutskottet. För detta positiva uttalande vill motionären bara tacka. Konstitutionsutskottets ställningstagande är bra för massmedierna, bra för riksdagen och dess ledamöter och — inte minst — bra för väljarna. Nu har vi chansen att konkret och utan dröjsmål göra en positiv insats på detta viktiga område till en rimlig kostnad. Herr talman! Jag yrkar på denna punkt bifall till konstitutionsutskottets hemställan.